Fru talman! Jag vill säga till Agne Hansson att vi inte fattar beslut om Gotlandstillägget nu. Det ingår inte i avtalet. Om jag inte minns fel var det i december förra året som vi fattade detta beslut. Nu har det kommit upp igen genom motioner om att man bör utvärdera det. Det är egentligen det vi tar ställning till. När vi fattade beslutet sade vi att det skall utvärderas. Utskottet uttrycker precis samma sak i dag. Dessutom arbetar Kommunikationskommittén med att också se över fraktstödet. Jag tror att det är mycket angeläget. Jag har haft möjlighet att följa fraktstödet, och jag vill hävda att det inte slår rätt någonstans. Det ser inte till att man har de mest effektiva transporterna och det prioriterar inte heller miljövänliga transporter. Därför bör det ses över.
Fru talman! Håkan Strömberg och utskottet är överens med mig om att detta måste följas upp. Det är bra. Jag noterade nyss i mitt anförande att regeringen har detta för ögonen. Jag tror att det är angeläget, inte minst mot bakgrund av vad jag har sagt här om att det finns oroande tecken i skyn. Det får inte gå för långt, eftersom det medför negativa effekter för frakterna till och från Gotland. Jag noterar att vi är överens om att det här skall följas noga. Då får vi också vara beredda på att komma med åtgärder om det skulle visa sig att det vi nu förmodar inte kan bli verklighet.

Fru talman! Jag förstod inte riktigt liknelsen med en navelsträng. Idén med en navelsträng är ju att man klipper av den. Men så har vi inte sett på Gotlandstrafiken. Vi tycker nog att man skall ha en bra Gotlandstrafik. Problemet med trafiken, som jag ser det, är just den statliga detaljregleringen. Det är just kravet på att statliga verk och myndigheter skall bestämma hur många som skall åka och när de skall åka. Om jag jämför med trafiken till Danmark som jag ser utanför fönstren hemma kan jag konstatera att på sommaren, när reseunderlaget är stort, går det 14 turer varje dag. I januari när underlaget är mindre reduceras antalet till kanske 4 turer. Men det går alltid båtar och har så gjort ända sedan krigsslutet, utan någon statlig reglering, utan krav på någon bestämd bastrafik, utan problem. Man har anpassat sig till de kapacitetsbehov som har funnits. Problemet med Gotlandstrafiken är att man inte har gjort det, därför att staten i ett avtal har reglerat begränsningar i trafikmöjligheterna.

Fru talman! Det är nog även min uppfattning att det skall finnas en daglig förbindelse till Gotland. Det är också min övertygelse att det behovet tillgodoses. Tittar vi på godstrafiken, som är det viktiga i det här sammanhanget, är volymerna faktiskt tämligen konstanta över året. För godstrafiken finns inte samma kraftiga nedgång under vintern som för passagerartrafiken. Det finns alltså ett underlag för att ha en god trafikförsörjning varje dag året runt. Det ligger inte någon okunnighet bakom vårt ställningstagande, och att jämföra Gotlandstrafiken med andra färjelinjer är faktiskt inte orimligt.

Fru talman! Motion T1 angående kompletterande sommartrafik till Gotland, av Nils Fredrik Aurelius och mig, har fått en relativt välvillig behandling. Men i utskottet verkar man ändå litet kluven i sin uppfattning om kompletterande trafik till Gotland. Man delar tydligen vår uppfattning om turismens vikt för Gotland. Möjligen inser man också kopplingen mellan de två stora öarna, alltså även Öland med dess sommarturism, liksom kopplingen till Blå kusten, Trafikunderlaget sommartid är mycket stort. Stora positiva synergieffekter skulle kunna vinnas genom kompletterande trafik till norra Öland via Stora Eftersom det gäller så kort tid, några månader, vore det egentligen inte något större problem att bevilja tillstånd enligt cabotageförordningen för såväl höghastighetsfartyg som bil och passagerarfärja. Men i utskottet är man försiktig, trots att regeringen tydligen är ovillig att tillåta konkurrens till bastrafiken. Oavsett om det strider mot andan i EU:s regler vill man i utskottet inte klart och tydligt ge regeringen till känna sina insikter i turismens betydelse. Det är negativt för dem som skulle vilja investera och starta verksamhet. De behöver klara besked, och de behöver dem i god tid inför sommarens turisttillströmning. Följden av utskottets velande kan bli påtagligt negativt för både Gotlands och Ölands näringsliv och turism. Fru talman! Jag tycker ändå att utskottets skrivning tillsammans med vad som har sagts här i dag är så pass positiv att jag inte ämnar yrka bifall till motionen. Jag ställer mitt hopp till att signalerna nu har varit tydliga och gått fram, och att det leder till ett positivt resultat för alla dem som vill starta kompletterande trafik och som bara väntar på att beslut skall komma för att de skall våga göra de investeringar som behövs.
Fru talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över utskottets förslag till yttrande vad gäller den socialdemokratiska motionen T6. Motionen tar upp möjligheten att i framtiden bedriva kompletteringstrafik från exempelvis Västervik och norra Öland. Vidare pekar man på möjligheten till konkurrerande och kompletterande trafik till exempelvis Baltikum via Gotland. I yttrandet påpekar utskottet vikten av att turistnäringens utveckling inte hämmas av bristen på lämpliga sjöförbindelser, samt att trafik mellan Gotland och andra länder i Östersjöområdet kan bli av stor betydelse för Gotlands utveckling. Dessa synpunkter sammanfaller väl med vad som framförts i s-motionen, och jag instämmer i utskottets bedömning att motionen i allt väsentligt är tillgodosedd. Min förhoppning är att de ändrade förutsättningar som nu kommer att gälla i det nya avtalet liksom detta riksdagsbeslut leder till att både bastrafik och kompletterande trafik kommer att finnas och blomstra i framtiden. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande BoU3 De lån som avses är lån för bostadsändamål som är beviljade enligt äldre författningar och under myndighetsmedverkan och som dessutom har betalats ut. Lånen har antingen betalats ut över statsbudgeten eller av SBAB, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Nu föreslås att det offentligrättsliga skyddet skall ersättas med ett civilrättsligt bundet lån för att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag och Statens Bolåneaktiebolag skall kunna medverka på marknaden på samma villkor som övriga kreditinstitut. Detta tycker vi moderater är bra. Vi ser förslaget som en åtgärd för att nå marknadskonforma villkor helt i linje med vår politik. Vad vi däremot inte kan förstå är varför regeringen, när man nu tar detta betydelsefulla steg, inte fullföljer med att privatisera SBAB. En privatisering hade i detta läge varit den mest logiska vägen. Frågan om en privatisering har aktualiserats av oss flera gånger, senast i våras i motion Bo13. Då ansåg utskottet att det var riktigt med en sådan åtgärd - men, sade man, låt oss vänta med att ta ställning till privatiseringsfrågan tills regeringen lägger fram en proposition just med den innebörden. Sedan dess har det gått ett halvår, och regeringen har inte återkommit i denna angelägna fråga, som skulle ha inneburit att SBAB hade konkurrensutsatts fullt ut, med alla de fördelar det har för verksamheten. Även för staten skulle det innebära fördelar: För det första skulle ytterligare en fri kompetent marknadsaktör kunna arbeta på bolånemarknaden, vilket naturligtvis skulle gagna boendet. För det andra skulle en renodling ske av den statliga verksamheten. För det tredje skulle ägarrollens risktagande lyftas av från den statliga verksamheten. För det fjärde skulle statskassan kunna få ett välbehövligt kapitaltillskott. Till utskottsbetänkandet har vi moderater tillsammans med ledamöterna från Folkpartiet och Kristdemokraterna fogat en reservation som rör detta ägarförhållande. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Stig Grauers har beskrivit vad propositionen och utskottsbetänkandet handlar om, nämligen att förändra en del regler så att de blir civilrättsliga. Jag skall inte upprepa det som gäller den delen. Där är vi alla överens. Däremot finns det från bl.a. moderaterna en reservation som går ut på att man av ideologiska skäl vill sälja SBAB. Motivet är, som Stig Grauers säger, att företaget skall konkurrensutsättas fullt ut. Herr talman! Jag vill säga att SBAB är ett välskött företag, som mycket väl kan konkurrera med övriga kreditinstitut på marknaden. Om man följer TV skärmarnas uppgifter om ränteläge osv. finner man dessutom att SBAB ofta har en lägre räntesats än vad många andra kreditinstitut har. Det är alltså ett väl skött företag. Moderaterna tycker att det skall privatiseras. Det får man lov att tycka, men så tycker inte vi, och jag yrkar därför avslag på reservationen. Vid betänkandet finns också, herr talman, ett särskilt yttrande från vänsterpartisten i utskottet. Låt mig därifrån få läsa upp följande, som präglar Vänsterpartiets politik: "Jag har i dag ingen annan mening än utskottet. Jag kommer emellertid att noga följa frågan och återkomma till den om regeringen inte vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga." Jag vill här i kammaren bara säga att regeringen naturligtvis alltid kommer att vidta åtgärder som är nödvändiga. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag deltar i denna debatt med anledning av de socialdemokratiska motioner som väckts i ärendet. Man pekar där på problemen med hanteringen av de myndighetslån som staten en gång beviljat men som nu troligen inte kommer att betalas ut och därmed inte fullföljas. Det är ett led i marknadsanpassningen av SBAB, där myndighetslån skall bort och där stora riskkrediter hamnar i ett särskilt bolag, Venantius, med en lånestock om runt 30 miljarder kronor. SBAB har redan iklätt sig sin nya roll. Dagligen kan man i TV 4 se företagets reklam om hur bra det är på att hantera lån. Vissa lån tycker dock ägaren/staten att man kan smita från. Detta är ett moraliskt dilemma och en fortsättning på den serie av löftesbrott som fastighetsägare i alla boendeformer har råkat ut för sedan början av 90-talet på grund av olika beslut av varierande regeringar. Nu kommer som ytterligare lök på laxen beslut om att beviljade myndighetslån görs om till civilrättsliga avtal, vilka skall prövas enligt god kreditsed, som det så vackert heter. Vid bostadsutskottets hantering av ärendet gjordes inte någon konsekvensanalys av dessa åtgärder och av hur många som drabbas av den ändrade lagstiftningen, men med god hjälp av utskottskansliet har jag i efterhand fått fram siffror från Bostadskreditnämnden om hur läget ser ut. Enligt Bostadskreditnämnden finns 240 ärenden om utestående lånelöften, med ett kreditgarantiunderlag om ca 3,4 miljarder kronor. Det gäller både hyresrätter och bostadsrätter samt ca 20 egnahem. Det sägs i en kommentar från SBAB att antalet har reducerats kraftigt under det första halvåret 1996 och att antalet ärenden sjunkit till ca 50, med ett garantiunderlag som motsvarar ca 1 miljard kronor. De övriga har satts i konkurs eller fått avslagsbeslut från SBAB, där överklaganden ej bifallits av Boverket. Hur det har gått för de aktuella bostadsrättsföreningar och hyresrättsfastighetsägare som gått i konkurs liksom för deras hyresgäster kan man bara spekulera om. Det har säkerligen utspelats ett antal tragedier i samband med de konkurser och de ekonomiska svårigheter som människor har hamnat i bl.a. på grund av att löften från staten om lån inte infriats. Naturligtvis måste man också ifrågasätta de gamla myndighetsprövade lånens tillkomst. Det var troligen så att prövningen av kreditvärdigheten hos dem som skulle låna pengar liksom av projektens kalkyler inte var den allra bästa, men man kommer inte ifrån att de förändringar som skett under 90-talet kraftigt ändrat förutsättningarna för boendekostnaderna och därmed kalkylerna för de projekt som det gäller. Hade man tidigare inga eller små marginaler, har man i dag inga alls. I propositionen hänvisar man till den universallösning som tydligen skall vara tillämplig på alla problem i dag, nämligen den låga räntan. När det gäller boendekostnader är det bra med låga räntor, men minst lika viktig är realräntenivån, alltså ränta minus inflation. Den är tyvärr högre i dag än tidigare. Det är ett problem när man skall kompensera sig för upptrappningen i räntesubventionssystemet. Då blir varje hyreshöjning en real höjning, vilket också påverkar byggandet i dag. En tänkbar lösning i ärendena om utestående lånelöften som troligen inte kommer att infrias skulle ha kunnat vara att man där hade fått sina lån och att ärendena sedan hade hamnat hos Venantius, SBAB:s avknoppade riskkreditbolag. Där kunde man ha gjort en rekonstruktion av varje ärende på samma sätt och på samma grund som för dem som redan i dag hamnat där. Tyvärr är det så att budgetsaneringsprogram och budgetramar inte tillåter sådana mänskligare lösningar för dem som nu drabbas av sådana här avslag på låneansökningar och som då i stället troligtvis hamnar i en konkurssituation. Det är beklagligt, men det är detta som gäller när vi diskuterar dessa frågor i bostadsutskottet. I övrigt tycker jag liksom Lennart Nilsson att staten skall behålla SBAB för att upprätthålla konkurrensen om lånevillkoren för bostadslån. Det visar inte minst debatten i frågan om Stadshypoteks framtida öde.

Herr talman! När man lyssnar på Owe Hellberg kan man få intrycket att Vänsterpartiet har en mängd förslag till åtgärder för någonting som jag instämmer i kan vara ett problem. Många av de hus som byggdes i slutet av 80-talet och början av 90-talet har sådana problem med anledning av höga produktionskostnader. Orsaken till att de inte har fått lånen är naturligtvis att de inte har bedömts kreditvärdiga. Det har gjort att Bostadskreditnämnden inte har ställt upp med garantier. När man lyssnar på Owe Hellberg kan man också få intrycket att han och hans parti hade varit beredda att här i kammaren i dag lämna garantier på 3,4 miljarder om inte budgetrestriktionerna hade funnits. Det är egentligen ett spel, herr talman, som visar att Vänsterpartiet tycker ungefär som vi. Men vi vill litet mer, och vi har pengar att ösa. Kan det vara rimligt att staten till varje pris skall ta ansvar för varje slags verksamhet som på olika grunder har slagit fel? Svaret måste naturligtis vara nej. Däremot måste man medverka till att försöka lösa problem. Det kan inte vara avsikten att Sveriges riksdag i varje sammanhang skall garantera saker och ting som det saknas pengar till. Inte ens Owe Hellberg och hans parti har ju några pengar. Det är därför hans anförande från talarstolen i dag bara blir tomt och innehållslöst.
Herr talman! Det stora spelet är det spel som pågår med de människor det handlar om, de som sitter i sina bostadsrättsföreningar och de fastighetsägare och deras hyresgäster som det gäller. Skillnaden mellan Lennart Nilsson och mig är att Vänsterpartiet faktiskt vill analysera vad som har hänt under 90-talet, se över skattereformer och andra beslut som fattats, för att få till en större rättvisa i dessa frågor. Det kan vi naturligtvis inte göra i form av skrivanden och göranden i anslutning till en sådan proposition, utan det måste vi göra i andra sammanhang. Skillnaden mellan Lennart Nilsson och mig blir att vi har en uttalad vilja att reda ut problemen och göra det rättvist.
Herr talman! Var i bostadsutskottets betänkande nr 3 har Owe Hellberg tillstyrkt någon motion som har belyst det här problemet? Ingenstans! Det blir bara ett allmänt tal om att man har vilja. Men om Vänsterpartiet hade haft kurage och pengar hade man naturligtvis i sina budgetalternativ pekat på att staten skall garantera ytterligare 3,4 miljarder och så hade man yrkat bifall till den motionen. Det har inte Owe Hellberg gjort, och därför blir det bara tomt prat.
Herr talman! Det här är inget tomt prat. Det kommer igen i alla våra andra motioner. Vi tar upp detta i utgiftsområdesmotionen och alla andra sammanhang. Vi har tagit upp det i den bostadspolitiska utredningen. Problemet är att Lennart Nilsson bara vill diskutera utifrån sina budgetramar som gäller för det här året och de närmaste två åren framöver.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 2 behandlas förslag till ändringar i stiftelselagen som innebär att det med särskilda bestämmelser skall vara möjligt för regeringen att gå in och ändra eller upphäva föreskrifter i stiftelseförordnanden. Förslagen innebär att regeringen skall kunna ändra eller upphäva sådana föreskrifter, trots att alla förutsättningar som en stiftelse ställer upp för ändringar av föreskrifter i stiftelseförordnandet inte är uppfyllda. Det är mycket långtgående krav på förändringar som här reses. I praktiken är det makten över forskningsstiftelserna det gäller. De ändringar som vi nu behandlar är de lagtekniska konsekvenserna av att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet vill att staten skall gå in i forskningsstiftelserna och dirigera anslagen. Detta skall jag återkomma till. Men det finns skäl att även ha flera andra synpunkter på tillvägagångssättet. Debatten har av förklarliga skäl kommit att koncentreras kring Carl Thams opsykologiska inhopp i den ordning som tillkom när fyrklöverregeringen skiftade ut medlen i löntagarfonderna. Trots löften om motsatsen går regeringen och Vänsterpartiet fram med ett förslag som innebär att tilltron till stiftelseinstitutet allvarligt hotas. Min fråga till de socialdemokrater som känner lagstiftningen närmare än Carl Tham gör är: Känner ni verkligen inte tveksamhet inför att tilltron till stiftelseinstitutet på detta sätt kan allvarligt rubbas? Centerpartiet har anvisat en metod som rimligen borde ha kunnat leda fram till en bredare överenskommelse i riksdagen än den som regeringen nu har åstadkommit. Centerpartiet förordar att regeringen skall kunna utse och entlediga högst en tredjedel av stiftelsens ledamöter. Så skulle det offentligas insyn säkras. Samtidigt skulle ingreppet i stiftelsernas frihet och oberoende minimeras. Tilltron skulle inte rubbas. Grundlagsenligheten skulle inte kunna sättas i fråga, och inte heller skyddet för äganderätten. En sådan lösning skulle inte heller riskera att strida mot Europakonventionen. Den avgörande svagheten i regeringens förslag är att man nu provocerar Forskarsverige och därmed binder ris åt egen rygg. Centerpartiet har ingen annan budgetram än regeringens, men vi anvisar, som jag redovisat, en helt annan - och väsentligt klokare - metod för att klara besparingsmålet, nämligen dialog och överläggningar i stället för diktat och överrumpling. Det är uppenbart att ändringsförslagen kan få rent forskningspolitiska konsekvenser. Utöver risken att detta tyvärr kan bli fallet, kan ett flertal principiella invändningar dessutom riktas mot betänkandemajoritetens förslag. Regeringen kommer att kunna fatta beslut om ändring i stiftelseförordnandena i alla de hänseenden - förutom ändamålsbestämmelserna - som enligt lagen nu är omgärdade med krav på permutationsbeslut. Regeringen kommer genom förändringarnas omfattning i praktiken att indirekt kunna påverka även stiftelsernas ändamålsbestämmelser. Vi uppfattar detta som en så långtgående förändring att det i praktiken blir fråga om en förmögenhetsöverföring som kan anses strida mot bestämmelserna om skyddet för äganderätten i 2 kap. 18 § regeringsformen och i Europakonventionen. Detta i sig är skäl nog för att välja en annan modell. Till detta skall läggas civilrättsliga aspekter, som jag redan har påpekat, dvs. att tilltron till stiftelseinstitutet hotas att äventyras. Centerpartiet hävdar stiftelsernas självständiga roll och en fristående förvaltning av stiftelsemedel. Forskning är en verksamhet som måste kunna bedrivas konsekvent och långsiktigt. Regeringen håller dessvärre på att bädda för en allt annat än konsekvent politik på detta område. Forskningspolitiken mår inte bra om den blir ytterligare en arena för ständiga återställare. Nu öppnas utrymmen i stiftelselagen för att från en dag till en annan ändra förutsättningarna för forskningsverksamheten. Det är bara för regeringen att byta ut styrelseledamöterna i stiftelsernas styrelse. Förslaget har ju dessutom mött starka betänkligheter, för att inte säga ganska enstämmig kritik. Oavsett vad utbildningsministern anser kan inte de massiva protester som har riktats mot förslaget "bara" vara nys. Det finns starka principiella invändningar mot utskottsmajoritetens förslag, och det finns minst lika starka politiska invändningar. Den här konfrontationen med forskningen och lagstiftningen hade gått att undvika. Centerpartiet har inte avvisat propositionens förslag helt, men vi har lagt fram förslag som modifierar lagstiftningen på ett sådant sätt att det skapat bred enighet och förståelse för förändringarna. Från Centerpartiets sida anser vi att det ur demokratisk synpunkt är rimligt att regeringen skall kunna utse vissa av ledamöterna i de statliga stiftelserna, dock inte alla. Det ingrepp i premutationsreglerna som då är motiverade får inte göras för stora för att säkerställa denna demokratiska insyn. Vi menar att en tredjedel av en styrelses ledamöter inte stör de grundläggande meningarna bakom permutationsreglerna och stiftelselagen. En sådan begränsad ändring och så avgränsade befogenheter för regeringen kan inte anses stå i konflikt med de andra viktiga lagrum som här berörs. Varför vill inte utskottsmajoriteten välja en sådan harmonisk förändring framför att välja en konflikt på flera fronter? Frågan är nu hur länge det finns intresse av att löntagarfondsstriden hålls vid liv. Den har länge nog inflammerat det politiska arbetet. Skall den nu få tillåtas att inflammera även det forskningspolitiska arbetet? Den skadan är kanske redan skedd. Min fråga är om samma eländiga löntagarfondsstrid också nu skall tillåtas att om inte inflammera, så i varje fall irritera den civilrättsliga lagstiftningen på stiftelselagens område. Det finns ett sätt att undvika detta: Att riksdagen beslutar bifalla reservation nr 2 till lagutskottets betänkande som Birgitta Carlsson och jag från Centerpartiet står bakom. Den reservationen avvisar inte förändringar som tillgodoser en rimlig demokratisk insyn i statliga stiftelser. Men den begränsar förändringarna på ett sådant sätt att inga grundläggande lagstiftningskrav riskerar att sättas åt sidan Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 2 fogad till lagutskottets betänkande med samma nummer.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1996/97:LU2 om statliga stiftelser yrkar jag bifall till den gemensamma reservationen från Moderaterna och Folkpartiet. Jag hänvisar till vad som anförts i reservationen, och jag vill därutöver anföra följande. Propositionen och betänkandet kan enklast åsättas rubriken "Vägen till godtycke". Ärendets handläggning aktualiserar den fråga som var aktuell under den borgerliga regeringen; nämligen att permutationsfrågan skulle avgöras av regeringsrätten och inte av regeringen. Min utgångspunkt är att en god rättsordning som respekteras av medborgare och myndigheter är av fundamental betydelse för att uppnå en fungerande demokrati. Om permutationsärendet legat hos regeringsrätten i dag hade det varit svårt för regeringen Persson att överföra permutationsfrågan till sig själv och omdana permutationsinstitutet i enlighet med det förslag som nu föreligger. Politiska turer - för att inte säga oturer - runt regeringens förslag om att ta makten över forskningsstiftelserna har vi läst mycket om. Ärendet har emellertid också en annan mycket viktig sida - den rättsliga. Förslaget innebär nämligen en genomgripande ändring av vår rättsordning - en ändring som i framtiden skulle kunna få stor betydelse i många andra sammanhang långt bortom löntagarfonder och forskning. Vad saken gäller är om staten skall ha rätt att i efterhand ta tillbaka pengar som den en gång avhänt sig. Att riksdagen ställer vissa villkor när den ger bidrag är helt naturligt och i sin ordning. I vissa fall behöver riksdagen inte ställa villkor eftersom mottagarna förutsätts använda bidraget på ett visst sätt. Det gäller t.ex. bidrag till Röda korset eller andra organisationer som har att följa sina stadgar om ändamålet med verksamheten. Om mottagaren inte använder pengarna enligt sina stadgar finns särskilda regler för att detta problem skall kunna hanteras. Men om nu riksdagen ger bidrag till en organisation utan att ställa några villkor, skall då regeringen ha rätt att i efterhand tillsätta alla ledamöter i organisationens styrelse för att bestämma hur pengarna används? Det är innebörden i regeringens förslag om forskningsstiftelserna. Motivet har angivits vara "att säkerställa ett demokratiskt inflytande över hur medlen används". Man upphör aldrig att förvånas över den nuvarande regeringens handlande. För det första är nämligen det demokratiska inflytandet vad gäller statens bidrag redan utövat. För det andra kan forskningsstiftelserna mycket väl ha andra tillgångar än bidrag från staten, t.ex. bidrag från privatpersoner eller företag. Det rör sig alltså om pengar som har givits från ett privat subjekt till ett annat privat subjekt. Att regeringen skulle ha anspråk på att "utöva demokratiskt inflytande" över en sådan process är förvisso en konstitutionell nyhet. inte från början men under en period - skattepengar, men ingalunda normala skattepengar utan s.k. vinstdelningsskattepengar. När den skatten konstruerades gjorde man också våld på rättsreglerna. Konstruktionen var för övrigt sådan att företag som med normala vinstbegrepp inte gav någon vinst, utan i vissa fall förlust, genom bokföringsåtgärder enligt vinstdelningsskattereglernas lagar och förordningar blev behandlade som vinstgivande företag. Jag har varit konkursförvaltare i företag som hade att inleverera vinstdelningsskatt fastän de genom denna beskattning blev konkursfärdiga. Nåväl, det demokratiska inflytandet över dessa pengar har utövats på så sätt att riksdagen har beslutat att ge bort pengarna till självständiga, från staten fristående, enheter - stiftelser. En stiftelse är en juridisk person, precis som Volvo, Röda korset eller LO. Med detta beslut har staten avhänt sig pengarna och möjligheten att förfoga över dem. Riksdagen var fullt medveten om detta. Det demokratiska inflytandet har utövats. Detta beslut skiljer sig inte från andra beslut genom vilka riksdagen, direkt eller genom delegering, gör av med skattepengar i form av lön till utbildningsministern, lön till justitieministern och till andra statstjänstemän, ersättning till privata företag som bygger vägar, u-landsbistånd, bidrag till politiska partier osv. Regeringens förslag bygger på tanken - eller vad man nu skall kalla det - att regeringen i efterhand skall bestämma hur den som tagit emot pengar av staten skall använda dem, eftersom pengarna en gång varit statens. En följd av detta vore följande: Regeringen skall bestämma hur statstjänstemännen använder sina löner. Regeringen skall ha rätt att utse styrelseledamöter i Skanska eftersom Skanska får betalt med skattepengar för att bygga vägar. Regeringen skall ha rätt att utse regeringsledamöter i Vietnam eftersom Vietnam får u-landsbistånd med svenska skattepengar. Regeringen har rätt att utse ledamöter i de politiska partierna eftersom partierna får statsbidrag. Allt detta för att säkra det demokratiska inflytandet över hur medlen används. Exemplen är tillspetsade, men de visar halten och hältan i resonemanget bakom förslaget. Riksdagen har avhänt sig pengar, och det demokratiska inflytandet är redan utövat. Motiveringen att "säkerställa demokratiskt inflytande" saknar således konstitutionellt berättigande. Den är antingen ett tankefel eller en bluff. Är den ett tankefel är det vittnesbörd om visst svaj i den intellektuella skärpan, men den moraliska hållningen är rak. Är den en bluff är det tvärtom klart tänkt, men med dolskt sinne. Reellt handlar det om att regeringen ogillar det sätt på vilket det demokratiska inflytande tidigare har utövats. Den ogillar också ett beslut som tidigare riksdag fattat i demokratisk ordning. Det står förvisso regeringen fritt att tycka illa om detta. Alla beslut som den föregående regeringen fattade har förvisso kritiserats. Det gäller även de beslut som riksdagen fattat. Men det finns många svenskar som ogillar det sätt på vilket riksdagen, både den nuvarande och tidigare, gör av med skattepengar. Exemplen är många. Faktum är att riksdagen har den makten att oåterkalleligen göra av med skattepengar. Det är det som är att utöva ett demokratiskt inflytande. Det är den rättsliga och politiska kärnan. Riksdagen har rätt att göra av med pengar så att staten inte längre kan bestämma över dem. Om inte riksdagen har makt att oåterkalleligen avhända sig skattemedel, skulle riksdagen inte ha någon ekonomisk makt. Vad får vi för rättssystem och hur blir tillvaron för oss medborgare om staten retroaktivt skulle ändra spelreglerna varje gång en regering ogillar vad tidigare regering och riksdag beslutat? Det är en allvarlig fråga man måste ställa sig. Liggande förslag innebär bl.a. att man i strid med i dag gällande lag - en lag som för övrigt började gälla först den 1 januari i år - kan tillsätta en majoritet av styrelsen, ändra på hur stiftelsens förmögenhet skall vara placerad, entlediga och utse styrelseledamöter och ändra på beslutsförhet i fråga om egen eller anknuten förvaltning. Lagrådet har granskat förslaget. Då det var föremål för dess granskning fanns inte något besked från regeringen om hur man avsåg att nyttja de långt gående befogenheter som de föreslagna permutationsreglerna innebär. Regeringen har nu i forskningspropositionen deklarerat avsikten att genom permutation ändra stiftelseförordnadena i de stiftelser som har bildats så att regeringen i fortsättningen skall utse och entlediga ledamöter i stiftelsernas styrelser. Avsikten anges vara att främja samordningen mellan stiftelsernas verksamhet och statliga insatser på forskningens område. Effekten har blivit att i årets proposition föreslås stora neddragningar på områden som har anknytning till stiftelsernas verksamhet.

Denna omständighet har också i hög grad bäring på frågan hur förslaget förhåller sig till de grundläggande stiftelserättsliga principerna. Förslaget strider mot svensk grundlag men också mot Europakonventionen. Om man sammanfattar de civilrättsliga aspekterna på förslaget och betraktar de principer som bär upp stiftelsebegreppet, gäller för stiftelser kravet på ett bestämt ändamål för stiftelsen, kravet på en avskild förmögenhet av varaktig natur samt kravet på självständighet. Stiftelseförvaltningen skall hanteras självständigt i förhållande till önskemål från stiftaren som inte har kommit till uttryck i stiftelseförordnandet. Detta är en förutsättning för att stiftelsen skall åtnjuta en ställning som självständig juridisk person. Kort sagt: Om statens avsikt är att använda stiftelsemedlen för att finansiera verksamheter som staten annars skulle ha finansierat genom anslag är det klart i strid med en bärande stiftelserättslig grundsats. Det innebär ett kringgående av förbudet att utnyttja stiftelseformen för att tillgodose stiftarens egna ekonomiska intressen. Det kan därför inte råda någon tvekan om att en stiftelse som blir föremål för permutation med stöd av de föreslagna reglerna och som därefter hanteras i enlighet med regeringens avsikter måste anses ha förlorat sin status som stiftelse i stiftelselagens mening. Låt mig exemplifiera hur regeringen uppenbarligen ser på styrelser i olika sammanhang med något som har inträffat i dagarna. I Statshypotek har staten sedan förra veckan 34 % av rösterna. Dagen efter det att man erhållit dessa röster går finansministern ut i massmedierna och deklarerar att han saknar förtroende för Statshypoteks styrelse. Här har staten, med en minoritetspost, såvitt jag förstår ingen laglig rätt att ingripa och förändra styrelsesammansättningen, men rent faktiskt utövar man sin myndighet och maktposition till att göra sådana drastiska uttalande som kablas ut över världen och knappast kan gagna Sveriges rykte. Det måste vara dags för Göran Persson att brännmärka sin egen finansminister, men det är väl inte aktuellt med hänsyn till uppläggningen av regeringens agerande i olika sammanhang. Det innebär att här gäller inga normala regler. På samma sätt förhåller det sig när man nu skall ändra på stiftelselagen som trädde i kraft den 1 januari i år. Redan förra hösten började man arbeta på att förändra det innehåll som regeringen själv lagt i propositionen. Sammanfattningsvis kan konstateras att vad detta ärenden djupast handlar om är inte det berättigade i löntagarfonder, inte det berättigade i tidigare riksdags beslut att avhända sig pengar och inte hur forskning bäst uppmuntras eller styrs. Vad det handlar om är om staten skall ha rätt att ta tillbaka pengar som staten en gång gett ifrån sig och dessutom kanske ta pengar som inte ens kommer från staten utan från enskilda donatorer till stiftelserna. Det är fråga om en genomgripande ändring i vår rättsordning. Om förslaget går igenom har riksdagen godtagit principen att regeringen skall ha rätt att ta befälet över varje företag, förening eller annan organisation till vilken staten lämnat pengar.

Herr talman! I en rättsstat krävs det att lagar följs. Det är oacceptabelt att ta lagen i egna händer för egna egoistiska syften. Det gäller alla medborgare och oavsett vilka medel som används. Den rättsliga nyckelfrågan är: Får regeringen använda lagstiftningsmakten hur som helst och för vilka syften som helst? Vissa svarar absolut ja. Bara man uppnår parlamentarisk majoritet kan man stifta vilka lagar som helst, om än bara med en enda rösts övervikt. Många är mycket tveksamma till en sådan ordning på allmänna men kanske något oprecisa grunder. Andra åter svarar klart nej. Man menar att den sanna rättsstaten står på en naturrättslig grund, dvs. den bygger på gemensamma grundläggande rättsliga värden och därmed på oantastliga rättsprinciper. En lagstiftning som strider mot naturrätten utgör ett missbruk av lagstiftningsmakten, och sådan lagstiftning bör därför inte tillgripas. Herr talman! Dagens stiftelsedebatt gäller just denna rättsliga nyckelfråga: Kan lagstiftningsmakten användas för att ändra stiftelselagen för regeringens egna budgetmässiga syften? Rätt svar måste vara: Staten bör inte driva igenom ett sådant lagförslag. Förslaget strider mot naturrättsliga grundsatser och utgör därmed ett missbruk av lagstiftningsmakten. Regeringen motiverar sitt agerande på minst åtta helt olika sätt. Dessa punkter skall jag granska, punkt för punkt. Den första motiveringen är att den borgerliga regeringen har "förskingrat" statliga medel. Löntagarfondspengar har överförts till forskningsstiftelserna och placerats utom räckhåll för staten. Det är ett grundlöst påstående eftersom det finns ett riksdagsbeslut. Det beslutet står faktiskt - det har ingen ifrågasatt - på demokratisk grund, och även regeringen måste godta de demokratiska spelreglerna. Den andra motiveringen är att staten äger stiftelsekapitalet. Det är en helt felaktig rättsuppfattning. Stiftelserna är självständiga juridiska personer, och det är stiftelsernas egna pengar. Även om stiftelserna har tillkommit på statligt initiativ kan staten inte utan vidare ta tillbaka pengarna. Detta är stiftelselagstiftningens grund. Kapitalet skall vara varaktigt avskiljt och förvaltningen skall vara självständig. Så har riksdagen bestämt, utan någon reservation. Detta är också ett faktum som regeringen måste acceptera. Regeringens tredje motivering är att nuvarande permutationsrätt är otillräcklig. Det är möjligt. Men det finns allmänna permutationsregler. Därutöver har regeringen sedvanerättsliga möjligheter. Men dessa har inte ens prövats. Jag vet inte varför. Antagligen är det därför att regeringen har insett risken för att det blir en rättsprövning inför Regeringsrätten med åtföljande avslag. Dessutom har det väl, som det heter på juridiskt språk, varit fara i dröjsmål. Här gällde det att snabbt få fram någonting, för annars skulle man hamna i en akut penningknipa vad gäller forskningsanslaget. Fjärde motiveringen är att stiftelsernas ändamålsbestämmelse kvarstår. Detta skulle utgöra en garanti för stiftelsekapitalet. Det är riktigt; så borde det vara. Men i det här fallet nödgas jag säga att det är utomordentligt tveksamt av en lång rad skäl. Ursprungligen ville regeringen faktiskt lagstifta bort hela ändamålsbestämmelsen; man skulle bara sopa undan den. Regeringsföreträdare har i olika sammanhang menat att ändamålsbestämmelsen är så bred och så otydlig att den kan tolkas hur som helst. Och värst av allt - regeringen har bestämt uttalat att stiftelsekapitalet skall överföras till statsbudgeten. Allt detta undergräver givetvis närmast totalt garantins värde. Regeringens femte motivering är att stiftelsen har egen styrelse. Det är visserligen formellt riktigt. Regeringen påstår att man inte skall lägga sig i förvaltningen. Det låter sig sägas. Men i sin helhet skall hela styrelsen tillsättas av staten. Denna får uppenbarligen en osjälvständig ställning. Faktum är att regeringen redan har beställt sina egna beslut innan styrelsen ens är vald. Miljonbelopp skall överföras från stiftelserna till staten, annars blir det budgetkris. Det är väl uppenbart för vem som helst att styrelsen därmed kommer att gå i regeringens ledband. Sjätte motiveringen är att stiftelserna saknar offentlig tillsyn. Det är ett felaktigt påstående. Tillsyn finns redan, och då genom länsstyrelserna. De kan ingripa. De kan ytterst låta avsätta styrelsen, eventuellt genom domstol. Alltså finns det, vill jag påstå, en offentlig tillfredsställande tillsyn. Länsstyrelserna är ju som bekant statens förlängda arm, regionalt sett. Sjunde motiveringen är att stiftelselagen - hela lagen - står i konflikt med demokratin. Det är helt fel eftersom den har beslutats av riksdagen utan reservationer. Detta organ som vi nu befinner oss i är faktiskt demokratins högsta organ. Regeringens åttonde, men kanske inte sista motivering är att frågan inte har beaktats under lagstiftningsprocessen. Det är möjligt. Men det gäller inte riksdagen, påstår jag. Möjligen kan man säga att frågan har varit otillräckligt uppmärksammad. Jag har uppmärksammat den av olika skäl och insett att detta blir konsekvenserna. I efterhand kan man kanske säga att lagen eventuellt hade kunnat få en annan lydelse om hela den här debatten hade kommit upp då - men definitivt inte genom att ändamålsbestämmelsens funktion undergrävs. Då behöver vi ingen stiftelselagstiftning eftersom den ju bygger på det. Om man ifrågasätter detta och är rädd för att inte få tillräcklig insyn hade man hellre kunnat förstärka insyn och kontrollmöjligheter. Det hade varit den rätta vägen. Samtliga åtta nu framförda invändningar finner jag helt ohållbara på de grunder jag just nu har sagt. Herr talman! Det är en ofrånkomlig slutsats att regeringen uppenbarligen vill kringgå gällande lag genom att missbruka lagstiftningsmakten för att genom en utvidgad permutationsrätt rädda den egna budgeten. Regeringens agerande står i strid med flera rättsliga principer - förutom naturrätten även stiftelserättsliga grundsatser. Man splittrar det enhetliga stiftelsebegreppet. Man öppnar för ytterligare splittring eftersom nästa steg väl måste bli de kommunala stiftelserna. Samma argumentering som används för att särbehandla statliga stiftelser ur demokratisk synpunkt borde rimligen också kunna åberopas av de kommunala stiftelserna. Därmed har man alltså lyckats splittra stiftelselagen och stiftelsebegreppet totalt. Regeringens agerande står dessutom i konflikt med regeringsform och Europakonvention. Dessa innehåller uttryckliga förbud mot att överföra äganderätt eller avstå egendom utom i expropriationsrättsliga former. Men pengarna kommer att överföras och detta utan någon som helst ersättning, som faktiskt förekommer och alltid skall förekomma vid expropriation. Att inte anse detta överförande eller återtagande som ett egendomsberövande tycker jag mest låter som dålig advokatyr.

Därför borde regeringen ha avstått från sitt lagförslag. En särskilt intressant fråga - om nu lagändringen går igenom - är vilket ansvar de nya styrelserna har. De har ett eget ansvar och kan dras inför domstol och drabbas av skadestånd. Om man överskrider ändamålsbestämmelsen kan styrelsen inte övervältra ansvaret på staten och ansvaret kan inte övertas av staten. Staten kan inte heller frita styrelsen från ansvar. Möjligen har regeringen insett den risk för de enskilda styrelseledamöterna som jag här pekar på. Därför vill man nu få laglig rätt att ta bort hela katalogen i 6 kap. 1 § första stycket punkterna 2-9 som handlar om revision, ansvarsfrihet och skadestånd. Men då misstar man sig. Detta kommer att vara otillräckligt. Styrelseledamöterna undgår inte sitt grundläggande ansvar. Detta bör de kommande ledamöterna noga betänka. När nu regeringen valt att fullfölja sitt lagförslag är det utomordentligt angeläget att alla intressenter fortlöpande och ingående följer upp verksamheten i stiftelserna för att snabbt kunna vidta de åtgärder, inklusive rättsliga sådana, som kan bli nödvändiga för att säkra stiftelsekapitalet. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga att lagförslaget är ett beklagligt rättsligt missbruk av lagstiftningsmakten som undergräver förtroendet för rättsstaten. Jag har inga illusioner om att regeringsförslaget kommer att stoppas nu, men hoppas i varje fall slippa nya övergrepp för rättsstatens skull.

Herr talman! Från miljöpartiets sida säger vi nej till det här regeringsförslaget. Det är innebörden i reservation 3, som vi yrkar bifall till. Miljöpartiet sade nej redan när löntagarfonderna inrättades och denna mycket långa historia påbörjades. Det fanns många skäl att säga nej. En del av de skälen har blivit aktuella i dag. Vems är pengarna? Är de statens, är de privata, är de egentligen löntagarnas eller företagarnas? Vi märker att partierna har olika uppfattning. Man kan se hur den socialistiska sidan gärna vill se pengarna som statens egendom, möjligen ursprungligen som löntagarnas. På den borgerliga sidan ser man dem som klart privata pengar, ursprungna från företagen i första hand. Det visar på olämpligheten i beslutet från början. Från miljöpartiets sida sade vi också klart nej till att stiftelserna inrättades. Det var ett ganska fult grepp från den borgerliga regeringen att få bort löntagarfondspengar så att en eventuellt ny majoritet efter riksdagsvalet inte skulle kunna påverka den fortsatta användningen. Detta är alldeles uppenbart. Det är i och för sig behjärtansvärt med mer pengar till forskning. Från miljöpartiets sida brukar vi föreslå ökade anslag till detta. Men i det sammanhanget vill jag säga att det framför allt är grundforskningen som skulle behöva mer pengar. Stiftelserna är ju mer riktade till den tillämpade forskningen. Vi har lagt ett eget alternativt förslag som går ut på att man tar en avgift, som vi kallar grundforskningsavdrag, på all utdelning från stiftelser och institut till tillämpad forskning, och för den till grundforskningen. Det skulle fördubbla kapaciteten på grundforskningen i Sverige. Det behövs. Där sker nu neddragningar bl.a. med hänvisning till att man förväntar sig att stiftelserna skall ställa upp och fylla ut de svarta hål man åstadkommer på det sättet. Från miljöpartiets sida säger vi också nej till de ingrepp som nu föreslås i stiftelselagstiftningen. Det innebär att man skapar en gråzon. Man skapar tvivelaktiga prejudikat när det gäller rätten kring de här frågorna. Jag skall inte upprepa alla de principiella invändningar som andra företrädare för oppositionen har fört fram. Men jag kan instämma i många av dem. Det är inte en bra metod. Vi tycker att regeringen borde dra tillbaka detta. Vi medverkar gärna till att ta fram ett bättre förslag, om nu ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för forskningen och inte något slags hämndaktion mot borgerligheten för att man har givit bort löntagarfondspengar till stiftelserna. Man kan få en känsla av det är det det handlar om. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr. 3.

Herr talman! I det betänkande som nu debatteras behandlar utskottet proposition 1996/97:22 Statliga stiftelser. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Stiftelselagen 1994:1220 trädde i kraft den 1 januari 1996. Lagstiftningen föregicks av ett synnerligen långvarigt lagstiftningsarbete. Före stiftelselagen fanns inte någon generell lagstiftning om stiftelser. Trots det långvariga lagstiftningsarbetet behöver det göras ändringar i stiftelselagen rörande statliga stiftelser. Stiftelseformen som den är reglerad i stiftelselagen, kan utnyttjas, inte bara för att avskilja offentliga medel för en självständig förvaltning, utan också för att samtidigt förhindra att denna förvaltning senare skall kunna påverkas genom politiska ställningstaganden i demokratisk ordning. Det är därför utskottets uppfattning att det finns ett uppenbart behov att särskilja permutationsregler för stiftelser som har bildats av staten. Effekterna av den nuvarande ordningen kan varken ha varit avsedda eller önskvärda. De föreslagna ändringarna gäller stiftelselagens regler om permutation. I propositionen föreslås att det i stiftelselagen skall införas särskilda bestämmelser om ändring eller upphävande av föreskrifter i stiftelseförordnanden för stiftelser som har bildats av staten. Regeringen skall kunna ändra eller upphäva sådana föreskrifter trots att de förutsättningar inte är uppfyllda som stiftelselagen annars ställer upp för ändring av föreskrifter i stiftelseförordnanden.

Vad innebär då dessa lagändringar, som det skrivits och debatterats så mycket om? Lagändringarna innebär att regeringen, när det gäller stiftelser som har bildats av staten, får möjlighet att ta initiativ till och besluta om ändringar i stiftelseförordnandena utom vad gäller föreskrifter om stiftelsernas ändamål. Regeringen utser och entledigar styrelsernas ledamöter enligt lagändringen. Varför behövs då dessa ändringar? Under 1993 och 1994 inrättade den borgerliga regeringen elva stiftelser för bl.a. forskningsändamål med löntagarfondsmedel som kapital. Stiftelsernas styrelser skulle efter bildandet utse sina egna efterträdare. Vid utformandet av stiftelseförordnandena vinnlade man sig om att se till att pengarna inte skulle kunna återföras till statlig kont roll. Den borgerliga regeringen låste således in offentliga medel undan riksdagens och regeringens inflytande. Inrättandet av stiftelserna möttes av starkt motstånd från socialdemokraterna, som motsatte sig att verksamheten, till följd av valet av stiftelseformen och utformningen av stiftelseförordnandena, skulle komma att undandras riksdagens och regeringens inflytande. Medlen borde enligt vår mening hanteras i sådana former att offentlig insyn i verksamheten och påverkan från statsmakternas sida kunde åstadkommas i största möjliga utsträckning. Herr talman! För oss socialdemokrater är detta ytterst en demokratifråga. För oss är det alldeles självklart att det skall vara offentlig insyn och demokratiskt inflytande över allmänna medel. Det är klart att framför allt moderaterna och socialdemokraterna står långt ifrån varandra i denna fråga. Förutom den principiella demokratiaspekten finns det också andra skäl för ändringar. Det är av samordningsskäl viktigt att inte en stor del av de samlade offentliga forskningsmedlen ligger utanför statligt inflytande. Det är inte heller försvarbart att i nuvarande svåra budgetläge, där inget område förskonas från besparingar, öka forskningsanslagen i den omfattning som stiftelsernas utdelning innebär. En del av pengarna behövs för att täppa till andra hål i statsbudgeten. Stiftelserna kommer att fördela åtminstone en halv miljard kronor årligen. Forskningen har varit skyddad från besparingar i många år. Medan andra sektorer i samhället fått minskande resurser fick grundforskningen ökade resurser, skriver Lilian Öhrnström i lördagens Dagens Nyheter. Hon skriver också att utbildningsministern har rätt när han säger att besparingarna i budgeten endast blir Herr talman! Lagutskottet beslöt den 24 september 1996 att inhämta Lagrådets yttrande över propositionens lagförslag. Jag tänker inte närmare gå in på det, då det finns som bilaga i betänkandet, men jag vill ändå nämna att Lagrådet i sitt yttrande konstaterar att de tidigare framförda kritiska synpunkterna från Lagrådet i stor utsträckning numera har tillgodosetts. Lagrådets uppfattning var att regeringen skulle söka andra vägar, och inte ändra stiftelseändamålet, för att komma till rätta med de missförhållanden som vi ansåg föreligga. En möjlighet som enligt Lagrådets uppfattning kunde vara värd att undersöka närmare var att låta regeringen få möjlighet att påverka stiftelseförordnanden endast beträffande frågor som anges i 6 kap. 1 § första stycket 2-9 stiftelselagen. Propositionens lagförslag har utformats i enlighet med Lagrådets anvisning. Jag går nu över till att kommentera reservationerna. Jag börjar med Moderaterna och Folkpartiet, som i en gemensam reservation förordat avslag på regeringens förslag. Som skäl har anförts att förslaget strider dels mot skyddet för äganderätten i regeringsformen och i Europakonventionen, dels mot grundläggande stiftelserättsliga principer. Förslaget gör det inte möjligt att överföra äganderätten till stiftelsernas tillgångar till staten eller någon annan. Det blir således inte fråga om att avstå egendom på sätt som anges i 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen. Vad gäller äganderätten ger också Europakonventionen utrymme för begränsningar av ägarens rättigheter genom kontroll av användningen av egendom i enlighet med det allmänna intresset. De grundläggande stiftelserättsliga principerna om varaktighet och självständighet upprätthålls. Regeringens förslag gör det inte möjligt att ändra förvaltningsföreskrifterna så att styrelsen eller förvaltaren fråntas det grundläggande förvaltningsansvaret. Konstitutionsutskottet har i sitt yttrande till lagutskottet behandlat frågan huruvida förslaget är förenligt med regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om skyddet för äganderätten och funnit att förslaget inte står i strid med dessa bestämmelser. Konstitutionsutskottet har anslutit sig till den bedömning som redovisas i propositionen. Centerpartiet har ansett regeringens förslag alltför långtgående och förordar i en reservation en ändring i den föreslagna lagtexten av innebörd att regeringen skall få rätt att tillsätta endast en minoritet - en tredjedel - av styrelsens ledamöter. Vi anser av både principiella och praktiska skäl att de demokratiska organen skall bestämma vilka som skall sitta i styrelserna. Lagutskottet anser att regeringens förslag är väl ägnat att tillgodose intresset av offentlig insyn och demokratiskt inflytande. Det är dessutom en självklarhet att regeringen vid prövningen av permutationsfrågor i enskilda fall inte kommer att göra större ändringar i stiftelseförordnandena än vad som är sakligt motiverat. Till sist, herr talman! I fråga om stiftelser som har bildats av staten finns det ett starkt offentligt intresse av att föreskrifter om förvaltningen utformas med respekt för demokratiska principer och för det allmännas bästa. Särskilt när förvaltningen rör stora belopp och avser väsentliga inslag i den offentliga verksamheten är det otillfredsställande att ansvariga demokratiska institutioner saknar möjlighet att påverka och kontrollera besluten under obegränsad tid framåt. Herr talman! Jag upprepar: För oss socialdemokrater är detta alltså en demokratifråga. Det skall vara offentlig insyn och demokratiskt inflytande över allmänna medel.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

Fru talman! Jag ställde inledningsvis i mitt anförande en del frågor som jag inte har fått svar på. Det kunde vara intressant att höra hur de lagstiftande socialdemokraterna i denna församling ser på risken för att tilltron till de centrala principer som bär upp stiftelsebegreppet kan skadas av en sådan åtgärd som nu vidtas. Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Jag har indirekt fått svar på den andra fråga som jag ställde. Tydligen anser Eva Arvidsson att det är rekommendabelt att ta till en så här kraftig förändring för att komma åt pengar i en stiftelse. Vi menar att det vore bättre om stiftelserna frivilligt fick förhandla om pengarna. Det yttersta motiv som Eva Arvidsson anförde var det demokratiska motivet. Från Centerpartiets sida är vi mycket måna om att det finns demokratisk insyn i de här sammanhangen, men det är här fråga om en total maktöverföring, innefattande utseendet av alla styrelseledamöter. Jag menar att gränsen går mellan en minoritets förhållande till en majoritet. Det är verklig demokrati. Hur vill Socialdemokraterna tillgodose andra intressenters möjligheter att påverka om man skall byta ut hela styrelsen och göra den offentlig?
Herr talman! Den frivillighet som Centerpartiets företrädare talar om är något som var önskvärt från början. Redan för två år sedan startade diskussionen om att samordna medlen och att föra en dialog med stiftelserna för att vi skulle slippa gå så här långt. Men ingen var intresserad av att göra det. När det gäller frågan om det skall vara en tredjedel eller en majoritet i styrelserna, anser vi att det behövs en majoritet i styrelsen för att vi skall få detta demokratiska inflytande.
Herr talman! Jag kan inte förstå annat än att det alltid måste vara en bättre framkomlig väg att hitta en dialog för att sätta stopp för en salomonisk lösning på en fråga. Det måste vara bättre än att hela tiden välja konfrontation. Inte minst den här debatten visar att man borde ha valt en annan väg för att undvika denna ständiga konfrontation, som fortfarande finns. Eva Arvidsson sade att det finns motiv för att särskilja just de statliga stiftelserna, och det är riktigt. Det bör finnas demokratisk insyn i dem. De statliga stiftelserna är ju bara en typ av offentliga stiftelser - vi har även kommun och landstingsstiftelser. Är man nu också beredd att gå vidare och angripa de stiftelserna med samma brutala metod? Hur rimmar det med behovet av tilltro och med rädslan för minskad tilltro till just stiftelsebegreppet i lagstiftningen? Hyser man inga betänkligheter inför den breda, samlade kritik som har mött förslaget?
Herr talman! Forskningsstiftelserna har avvisat en dialog. Ändamålet rörs inte, och det går inte att kringgå ändamålet. I debatten under hela sommaren har vi följt den starka kritiken från forskarvärlden. I Dagens politik står det att forskarförtroendet är förbrukat. Man har alltså tagit i ordentligt. Man kan fråga sig vad man egentligen har tagit i om. Vad är man orolig för? Är det oro över att vi skall få demokratiskt inflytande över delar av avkastningen? Eller är det oro över att det blir en demokratisk kontroll över stiftelserna?
Herr talman! Vi har uppenbarligen helt olika syn på rättsstaten. Jag skall inte gå in på alltför långdragna detaljer. De knivigaste frågorna skall jag lämna till justitieministern när vi kommer dit. Men jag har också några frågor till Eva Arvidsson. Är tillämpningen av ändamålsbestämmelsen i forskningsstiftelserna, som de ser ut i dag, mer eller mindre obegränsad? Kan man verkligen säkert säga att man kan göra de uttag som nu aviserats för att de skall täcka budgeten? Jag talade om katalogen. Regeringen ville alltså ha möjlighet att plocka bort en mängd olika saker, inklusive revision, skadestånd för styrelsen, m.m. Varför skall man ta bort hela den katalogen? I utskottet har vi har inte fått något som helst besked om varför man vill göra det. Jag har tidigare sagt att det finns en tillsyn. Länsstyrelserna och deras tillsyn existerar. Vad är det för del på dem? Jag nöjer mig med detta och väntar med spänning på svar.
Herr talman! Det handlar inte om någon överföring av förmögenheterna utan om avkastningen av förmögenheterna. Ändamålet står fast, och i och med att det gör det kan man inte gå runt det. Detta överensstämmer med Europakonventionens regler för det här. Om det ligger i det allmännas intresse och det krävs en kontroll över stora belopp, strider det inte mot konventionen.
Herr talman! Eva Arvidsson sade att ändamålsbestämmelsen står fast. Så bra, då behöver de tydligen inte ändras. Men förklara för mig varför den socialdemokratiska regeringen ville ta bort ändamålsbestämmelsen från början om det inte behövdes. Varför skulle den då tas bort? Det är kanske svårt att beskriva detta med katalogen - det har inte ens Justitiedepartementet lyckats göra. Beträffande frågan om tillsynen fick jag inget svar. Det finns ytterligare en sak jag vill ta upp här. I anförandet nämnde Eva Arvidsson att det behövs årliga uttag från dessa forskningsstiftelser. Då studsade man till. Detta är uppenbarligen ingen engångsåtgärd. Det är tydligen så att den möjlighet som nu finns skall användas som en budgetregulator år ut och år in. På den tiden jag var verksam som åklagare kallades detta för återfall i brott. Låt mig som en slutreplik säga att det ser ut som om vi skulle strida om demokratifrågan. Men enligt min enkla uppfattning finns det inget välfärdssamhälle som inte samtidigt är ett rättssamhälle, och i ett sådant samhälle gäller grundläggande rättsprinciper. Om inte detta har med demokrati att göra och om inte detta skulle vara en grundläggande mänsklig demokratisk rättighet - då bor vi inte samma rättsstat.
Herr talman! Ändamålsbestämmelsen som fanns med i lagrådsremissen behöver vi alltså inte ta bort för att få detta demokratiska inflytande. I sitt yttrande konstaterar Lagrådet att de tidigare framförda kritiska synpunkterna var tillgodosedda. Lagrådets uppfattning var att regeringen skulle söka andra vägar och inte ändra stiftelseändamålet för att komma till rätta med det missförhållande som ansågs föreligga. En möjlighet som enligt Lagrådets uppfattning kunde vara värd att undersöka närmare var att låta regeringen få möjlighet att påverka stiftelseförordnandena endast beträffande frågor som anges i 6 kap.

Herr talman! Vad vi talar om är retroaktiv lagstiftning. Jag vill säga att en sådan lagstiftning är ett stort angrepp på demokratisk ordning. Det görs gällande att den här gåvan, överföringen, inte är giltig och fattad i demokratisk ordning. Det talas om stora belopp. Om privata personer får gåvor från staten och om stiftelser får gåvor från staten - vid vilket belopp går gränsen för när man kan säga att vi skall gå in i efterhand och ta hand om det här? Om man lagstiftar framåt på det viset vet alla vad som gäller, men inte om man går bakåt i tiden. Jag frågar mig: Var går gränsen, eftersom det åberopas beloppsmässiga aspekter? Man kan vidare fråga sig vilka av stiftelsernas effekter som inte har varit önskvärda. Det har angivits att så är fallet. Är de beslut som riksdagen fattade om överföringar av medel inte fattade i demokratisk ordning? Görs det gällande?
Herr talman! De är fattade i samma demokratiska ordning som vi nu fattar beslut om en ändring. Stig Rindborg säger i sitt anförande att ärendet inte har varit fullständigt presenterat när Lagrådet har gjort sin bedömning. Allt har funnits med från början. Lagrådet har gjort sin bedömning utifrån det material som vi har bedömt i dag. Jag tappade bort Stig Rindborgs fråga. Anledningen till att vi gör detta är att vi vill ha ett demokratiskt inflytande. Det tycker jag att jag sade tydligt i mitt anförande. Vi vill ha ett demokratiskt inflytande över allmänna medel. Vi vill ha ett inflytande över hur medel som finns i forskningsstiftelserna skall fördelas.
Herr talman! Jag upprepar min fråga: Vilka effekter är inte önskvärda? Anser Eva Arvidsson att retroaktiv lagstiftning är någonting för en demokratisk stat? Det är en väldig skillnad på det beslut som fattades under förra mandatperioden och det som fattas i dag. Då gick man efter gällande lag och fattade ett beslut. I dag vill man fatta beslut om att ändra lagen retroaktivt.

Herr talman! Det står i betänkandet att stiftelsen utgör en självständig förmögenhet. Mot bakgrund av det vill jag ställa en fråga till Eva Arvidsson. Jag kanske hörde fel, men jag tyckte att hon sade att medlen i dessa statliga stiftelser skulle vara allmänna medel. Menar hon det, eller hörde jag fel? Av det följer nästa fråga. Skall stiftelserna betraktas som fristående, eller menar hon att de är regeringens organ? Hur ser hon på det? Kan Eva Arvidsson tänka sig att söka andra lösningar vad gäller att få fram mer pengar till forskningen, eller anser hon att detta är det bästa sättet att fylla hål i statsbudgeten?
Herr talman! Det blir många upprepningar här i dag. Vi vill ha den demokratiska kontrollen. Vi tycker inte att det är privata medel. Det är löntagarfondsmedel som har stoppats in i forskningsstiftelserna. Man kan fråga sig med vilken rätt man kunde stoppa in löntagarfondsmedlen i forskningsstiftelserna. Var det detta som medlen skulle användas till?

Herr talman! Då skall jag tolka Eva Arvidsson så, att hon menar att den förmögenhet som finns i de statliga stiftelserna inte är stiftelsernas egen, trots att det följer av stiftelselagstiftningen. Hon anser att det är löntagarfondsmedel vars användning skall styras av regeringen. Har jag fattat henne rätt?
Herr talman! Löntagarfondsmedlen fördes över till stiftelserna. Nu är de där. Kapitalet finns där. Vi tänker inte ta kapitalet. Vad vi diskuterar är avkastningen av kapitalet. Det går aldrig att komma ifrån att löntagarfondsmedlen är offentliga medel.

Herr talman! Några dagar före det väntade regeringsskiftet 1994 tömde den förra borgerliga regeringen löntagarfonderna på pengar och placerade dem i privata forskningsstiftelser utan demokratisk kontroll och allmän insyn. Ingen vet riktigt hur stort detta kapital är i dag, men det rör sig någonstans mellan 20 och 25 miljarder kronor. Det är alltså en ofantligt stor summa pengar. Löntagarfonderna, som tillkom genom riksdagsbeslut 1984, byggdes upp, som vi har hört här tidigare, av vinstdelningsskatter och lönebaserade avgifter genom att Sveriges löntagare avstod från löneutrymmet. Det är därför ställt utom allt tvivel att pengarna var offentliga medel. När beslutet att ge bort pengarna fattades skedde det med hjälp av kumpanerna Ian och Bert, i syfte att förvandla allmän egendom till privat. Man eftersträvade en konstruktion som skulle garantera att riksdag och regering inte skulle ha någon fortsatt kontroll över kapitalet. Vänsterpartiet motsatte sig beslutet den gången. Vi tyckte att det var fel. Därför ger vi nu den socialdemokratiska regeringen vårt stöd i frågan om ändring i stiftelselagen. Vår utgångspunkt är, och har alltid varit, att offentliga medel skall kontrolleras av offentliga organ. Beslutet som vi skall fatta i dag handlar inte om att ändra själva ändamålet med stiftelserna - jag vill slå fast det - utan endast om att en folkvald regering skall få rätt att entlediga och utse ledamöter i stiftelser som har bildats av staten. Herr talman! I den offentliga debatten har det hävdats att förslaget att öppna stiftelsernas styrelse för insyn och kontroll skulle vara odemokratiskt. Lagt kort ligger, så att säga. Själva kärnan i en levande demokrati är ju ändå att man skall kunna ändra beslut vid ändrade majoritetsförhållanden, om man anser det vara nödvändigt. Det har talats om expropriation, konfiskation och tvångsvis förfogande över privat egendom m.m. Det har också hävdats att man inte har rätt att ta tillbaka en gåva. Att däremot låsa in allmänna medel i privata stiftelser utan insyn, kontroll och påverkan var tydligen helt i sin ordning. Ta t.ex. Stiftelsen för strategisk forskning, som är den största av de stiftelser som har inrättats med medel från löntagarfonderna. Den fick 6 miljarder kronor när den bildades, och disponerar i dag över 7 miljarder kronor. På vilket sätt skulle det vara mera odemokratiskt att en folkvald regering utser ledamöter i den stiftelsen än att styrelsen utser sig själv? Den överenskommelse som Vänsterpartiet har gjort med Socialdemokraterna innebär att forskarsamhället kommer att representeras i stiftelsernas styrelser och att jämställdhetsapekterna kommer att beaktas. Den innebär också att bildandet av de nya styrelserna skall ske på ett sådant sätt att kontinuitet i pågående forskningsverksamhet säkerställs. Att detta skulle strida inte bara mot svensk grundlag utan också mot Europakonventionen, som den för ovanlighetens skull samlade borgerliga oppositionen nu gör gällande, har prövats av såväl Lagrådet som konstitutionsutskottet. Tydligen anser de borgerliga partierna att de har tolkningsföreträde på denna punkt. Jag skall inte utnyttja hela min tid. Jag nöjer mig med att yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Det beslut som riksdagen nu kommer att fatta kommer att gå till historien. Det kommer att åberopas i framtiden, och det kommer att legitimera framtida ingrepp. Jag är alldeles övertygad om att det också kommer att bidra till urholkning av rättsmedvetandet i Sverige. Förhoppningsvis kommer det här beslutet att analyseras ur olika aspekter och förhoppningsvis även ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Den fråga som då bör ställas är: Hur kan ett så uppseendeväckande förslag slussas igenom alla spärrar och slutligen föras fram till beslut i Sveriges riksdag? Det enda man kan hysa viss beundran för i det här ärendet är den envishet som nu ger resultat. Men denna beundran från min sida är naturligtvis inte reservationslös. Den uppvisade envisheten gränsar till fanatism, och den har hämtat sin näring i ett oresonligt hat. Hat och fanatism är inte några bra drivkrafter i politiken, särskilt inte när det handlar om grundläggande rättsprinciper. Det ena halsbrytande förslaget efter det andra har prövats av regeringen. Först handlade det om att man ville hota stiftelsernas styrelser. Om de inte själva tog initiativ till att ändra stiftelseurkunderna, skulle styrelserna förlora förtroendet hos Carl Tham. Det kanske inte gjorde så mycket. Men han sade dessutom att om styrelserna inte ställde upp skulle hela forskarvärldens förtroende för dessa personer försvinna. Vi har sett hur det har gått och vem som har förlorat förtroendet. Det andra förslaget som var på tapeten var att på något vis skattevägen dra in pengar från stiftelserna. Det förslaget visade sig vara undermåligt och försvann snabbt ur diskussionen och från dagordningen. Det tredje försöket var att regeringen självständigt skulle kunna ändra ändamålet för stiftelserna. Det blev också utskällt, och Lagrådet stoppade i praktiken det jippot. Inget av de här förslagen har alltså lyckats. Rättssakkunniga har avrått och därmed har det inte blivit något av. Intill dess har ändå anständigheten hindrat att de här förslagen har förts fram till beslut i riksdagen. Lagrådet avvisade alltså förslaget om att regeringen på egen hand skulle kunna ändra statligt bildade stiftelsers ändamålsbeskrivning. Nu återkommer regeringen i stället med förslaget att regeringen ensidigt skall kunna ändra i statligt bildade stiftelsers förordningar om tillsättande av styrelse, förmögenhetsförvaltning, osv. Syftet från regeringens sida är att via nya styrelser kunna styra stiftelsernas verksamhet. Det har sagts klart ut att man vill få kontrollen över stiftelsernas verksamhet. Tanken är att styrelseledamöterna skall utses med villkor att de skall agera i enlighet med regeringens vilja. Det återstår att se vilka personer som vill ställa upp på det, framför allt från forskarvärlden. På det här sättet kan man kringgå ändamålsbestämmelsen, och i själva verket har många socialdemokrater öppet medgett att det är det som är syftet. Det betyder alltså att den nu föreslagna förändringen av stiftelsernas förordnanden i själva verket är en konstruktion som bakvägen ger möjligheter att kringgå ändamålsbestämmelsen. I praktiken kommer alltså regeringens förslag att innebära att stiftelsernas ändamål ändras. Det var någonting som Lagrådet var tveksamt till i det tidigare skedet.

Det är naturligtvis en stor brist.

Herr talman! Demokrati, Birgit Friggebo, är ett allmänt intresse. Vi talar här om statligt bildade stiftelser. Jag har väldigt svårt att se hur det kan jämföras med Folkpartiet från en lång rad synpunkter. Birgit Friggebo avslutar med att fråga vilket som är nästa objekt vi skall göra någonting åt. Ja, vi får väl se. Men man kan också fråga Birgit Friggebo: Vilka är nästa miljardpaket som skall tas ur den gemensamma ekonomin, ur vårt lands kassa, och placeras i dolda stiftelser eller i annan form? Det är ju det som är själva centralfrågan och som utgör en fond för den debatt vi nu för. Förra veckan stod moderater, folkpartister och kristdemokrater här och förfasade sig över statsministerns formulering vid besöket i Kina. Då var enigheten om mänskliga rättigheter och demokrati stor. Men det var då. I fråga om Kina och Ryssland var enigheten fullständig. I dag är det annorlunda. Nu handlar det om Sverige. Då är inte demokrati honnörsordet utan indignation. Nu handlar det inte om demokrati utan om privatiseringsideologi, och då gäller andra regler. Nyckelorden i den här debatten är inte, som vi har hört, frågan om makten över forskningsstiftelserna. Nej, det är demokrati och offentlighet. KU har i sitt yttrande strikt försökt hålla sig till dessa frågor. Men reservationen från Moderaterna och Folkpartiet håller sig inte alls till den aktuella frågan utan vill få oss att tro att det är regeringens avsikt med propositionen som styr den konstitutionella bedömningen. För KU:s del går frågorna tillbaka till såväl inrättandet av löntagarfonderna som den dåvarande borgerliga regeringens beslut om att inrätta stiftelser. Frågorna har också varit föremål för KU:s granskning, och vi har haft flera utfrågningar med tidigare statsråd från såväl den Bildtska som den Carlssonska regeringen. I KU:s arbete har vi haft anledning att apostrofera Folkpartiet, som under sin kulturminister valde en öppen och mer demokratisk form för den kulturella stiftelsen, medan bl.a. Per Unckel valde formen att låsa in offentliga medel, vilket han själv i KU:s utfrågning talade om som att föra dem bortom demokratins kontroll. Birgit Friggebo har därefter markerat att hon betraktar den öppna och demokratiska form hon valde som ett misstag, och det innebär väl att det inte längre finns anledning för oss att skilja på moderater och folkpartister i detta avseende. Jag har funderat mycket på vilken samhällssyn som ligger bakom att i riksdagen tala med vällust tala om att föra något bortom demokratins kontroll. Om Per Unckel hade sagt att stiftelserna skulle föras bort från statens kontroll skulle jag ha kunnat förstå det och se det som uttryck för en konservativ samhällssyn. Därmed skulle jag bara ha ogillat det men av demokratiska skäl respekterat det. Men att föra ett antal miljarder ur den statliga kassan till det man nu kallar privata stiftelser, bildade av regeringen, bortom demokratins kontroll måste representera en samhällssyn som är diametralt motsatt en parlamentariskt buren statsform. Det är i detta perspektiv vi måste förstå den upprördhet som vi hörde uttryckas - "vägen till godtycke". Jag kan inte låta bli att ställa frågan: Finns det annat som t.ex. Per Unckel vill föra bortom demokratins kontroll? Det kan väl inte utsträckas till frågor om försvaret eller Polisen? Vad är det då man gjort? Jo, i statligt bildade stiftelser placerades ett stort antal miljarder. I förordnandet fick de i uppdrag att fördela medel. I styrelsen utsågs ett antal personer. De skulle sedan själva utse nya ledamöter. Medlen skulle placeras - hur reglerades inte. Vi vet ingenting om eventuella restriktioner vad gäller sambandet mellan t.ex. styrelseledamöterna och deras egna intressesfärer. Jag tror inte att det här rymmer något oegentligt eller etiskt ifrågasättbart, men om det vet vi inget - dessa stiftelser är ju förda bortom demokratins och offentlighetens kontroll. Enligt den borgerliga begreppsanvändningen är de nu att betrakta som privata, och egendomsskyddsfrågan används som den tuva som skulle stjälpa den nuvarande regeringens förslag. Jag har svårt att tro att svenska folket upprörs över detta förmodade ingrepp i den privata sfären bortom demokratins kontroll. Nu föreslår regeringen och majoriteterna i lag-, utbildnings och konstitutionsutskotten att denna slutna privatisering upphör och att stiftelserna och deras styrelse och förvaltning återförs under demokratins och offentlighetens kontroll. Detta motsätter sig ett antal av riksdagens demokratiska partier. Kunde då saken ha fått en annan historia? Ja, visst kunde den det! Den borgerliga regeringen kunde ha låtit bli att hantera löntagarfondsmedlen som man gjorde, utan det då utlovade förberedande samrådet. Man kunde vidare ha låtit bli att föra stiftelserna och deras kapital bortom demokratins kontroll. Vidare kunde, såsom Eva Arvidsson talade om tidigare, de tillsatta stiftelsestyrelserna ha besvarat utbildningsministerns brev på ett annat sätt än de valde. De kunde mycket väl ha valt att samarbeta med den demokratiskt reglerade delen av Forskningssverige. Men icke! Man trodde att man hade funnit den slutliga lösningen. Men denna riksdag, och det svenska folket, accepterar inte beslut som innebär att man privatiserar eller undandrar verksamhet från offentlig insyn och demokratisk kontroll. Den socialdemokratiska gruppen i KU står därför bakom föreliggande förslag i lagutskottets betänkande och föreslår därför att reservationerna avslås. Jag har till sist en randanmärkning. När riksdagen fattade beslut om stiftelserna fattades detta i demokratisk ordning - alldeles korrekt. Men riksdagen hade då inte full information på sitt bord om hur detaljregleringen av dessa stiftelser skulle ske. Det visade sig, t.ex. av det enkla exempel som jag var inne på, att kulturministern valde en annan form. Det går alltså inte att hänvisa till att riksdagen en gång för alla med full insyn avhände sig de här medlen. Jag tycker att det är angeläget att vi nu får den här förändringen. Det är klart att ändamålsparagrafen inte kan ändras. Sedan kan man fundera över hur stringenta såväl Birgit Friggebo som Per Unckel var i formuleringarna av ändamålet. Men det är det som ligger fast och utgör linjen för stiftelserna. När det gäller andra offentliga stiftelser, t.ex. i kommunerna, har beslut fattats som innebär att vi på samma sätt som i offentlig förvaltning - i kommunerna, i helkommunala bolag och i stiftelser där kommunen är huvudman - har samma insyn. Så tala inte indignerat om att det är någonting som kommer som nästa steg. Vi har redan, tillsammans, infört det här.
Herr talman! Pär-Axel Sahlberg ägnar sig mycket åt historien. I dag skall vi ta ställning till, med de givna förutsättningar som finns, vilka rättsprinciper som skall råda i Sverige. Pär-Axel Sahlberg ser tillbaka. Han säger att jag gjorde på ett annat sätt än Unckel. Det är helt rätt. Jag litade på att den gamla traditionen inom kulturområdet skulle innebära att politikerna skulle hålla saker och ting på armlängds avstånd. I Stiftelsen Framtidens kultur utsågs inte några representanter på politiska grunder utan på helt andra grunder. Ringaktningen och misshandeln av dåvarande styrelseledamöter från den socialdemokratiska regeringen har verkligen gjort mig chockerad. Det är dogmatism som har tvingat mig att ångra mig och säga att jag var blåögd som valde den formen som valdes. Och jag är ledsen för att man inte skall kunna lita på grundläggande traditioner som vi länge har varit överens om. Sedan kommer Pär-Axel Sahlberg dragande med Ryssland och Kina. Ja, i Ryssland strävar man ju just efter att få en ökad mångfald, en ökad valfrihet och en privatisering för att få en utveckling till stånd i landet. Man vill ju bort ifrån monokulturen. Vad Pär-Axel Sahlberg vill är att man skall dra in alltmer under politikernas och under statens kontroll och inflytande. Det är ju att gå andra vägen. Sedan säger han som svar på frågan om vilka som står på tur härnäst: Ja, vi får väl se. Precis just det. Det här kommer att användas i framtiden. Det ger legitimitet till att klampa in precis var man vill helt godtyckligt. Denna osäkerhet underminerar rättsmedvetandet i Sverige. Det finns ingenting längre som man kan lita på. Det finns inget hållfast längre som man kan lita på. Vad har det för effekt på tilltron till det demokratiska systemet?
Herr talman! Vi har haft anledning att hylla Friggebo som demokrat i det här avseendet. Det är hon själv som har talat om att hon har ångrat sig - det var ett misstag - och vi hör också nu hur upprörd hon är. Men vi tyckte att det var bra att Birgit Friggebo höll stilen i det här avseendet och valde en öppen offentlig demokratisk form till skillnad från Per Unckel och Per Jag frågade Birgit Friggebo vilka nya miljarder som skulle parkeras utanför offentlighet och utom synhåll. Vi fick självfallet inget svar på den frågan, men väl ett anfall i frågan om vilka beslut som komma skall. Jag ägnar mig åt historien inte bara därför att jag är historiskt intresserad, utan för att denna fråga måste ses i ett perspektiv som hänger samman med de beslut som den regering som Birgit Friggebo tillhörde en gång fattade. Därför är det angeläget att se det här perspektivet. Nu är det demokratins linje som gäller, och jag är angelägen om den - här, gärna i Kina och i Ryssland.
Herr talman! Jag beklagar det jag nu behöver säga, men jag betackar mig faktiskt för den klapp på axeln som jag nu får av Pär-Axel Sahlberg. Han har missbrukat ett förtroende som jag hade för ett system som jag trodde att vi var överens om. Socialdemokraterna har missbrukat det förtroendet. Det är ingen nyhet att Folkpartiet och flera av de borgerliga partierna vill öka mångfalden och valfriheten i Sverige och tycker att vi bör överföra mer makt till de enskilda människorna, till våra medborgare. Det är en självklarhet. Det är svaret på Pär-Axel Här har sagts att det är så odemokratiskt att allmänna medel utskiljs till något privat och att staten då måste ha insyn och kontroll via styrelser. Med tanke på alla de miljarder som vi ger i företagsstöd till företag av olika slag, föreningsstöd till organisationer och partistöd till partier vill jag fråga: Är det då inte en konsekvens att man måste ha kontroll och insyn via styrelserna i dessa företag? Vad är det för skillnad?
Herr talman! Jag fick inget svar på vilket nästa förslag skulle vara om att dölja nya miljarder. Den typ av beslut som den regering Birgit Friggebo tillhörde en gång genomförde går inte att jämföra med andra typer av anslag eller offentliga satsningar. Detta är statligt bildade stiftelser. De är från början riktade och destinerade med ett speciellt bestämt syfte. Den här jämförelsen faller fullständigt på sin egen logik. Det allvarligaste är väl att Birgit Friggebo talar om ett missbrukat förtroende, och att det har gjort henne så upprörd över att hennes demokratiska stil var ett misstag. Jag menar att vi inte har hört från Birgit Friggebo de kommentarer som skulle vara angelägna utifrån ett demokratiskt perspektiv när t.ex. Per Unckel talar om och hyllar idén om att föra bortom demokratisk kontroll. Vi talar tyvärr inte riktigt om samma saker och samma frågor just nu, men det hade behövts ett mycket tydligare signalsystem, inte minst från Folkpartiet, i det här avseendet, och inte bara en indignation och bitterhet över hur historien har utvecklat sig.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kulturministern angående TV 4 och dess lokalstationer. Vi ser nu hur ivern att kontrollera medierna innebär en direkt negativ utveckling för mediesamhället i stort. Den privata lokalradion är hotad. Regeringens planer på ett markbundet digitalnät kommer att hindra inte bara mångfalden utan också informationsteknikens förnyelse. Och nu gäller det ett regelsystem som riskerar att slå ut en lång rad olika lokala TV-stationer för TV 4. Det finns två olika alternativ för hanteringen av denna fråga. Det ena alternativet är att man säger: Vi öppnar frekvenserna M 4 och M 5 för regionala koncessioner och slopar samtidigt TV 4:s koncessionsavgift, som är ett sätt att betala för att man har monopol på reklam i dag. På en gång skulle vi därmed få en enorm utveckling av regional och lokal TV. Jag är övertygad om att verksamheten kunde fortsätta inom TV 4. Det är det bästa och rimligaste alternativet. Det andra alternativet om man ändå vill behålla greppet, som likväl är ett rimligt steg att ta, är att man förändrar avgiftssystemet, så att de lokal-TV-stationer som hunnit växa fram under ett antal år kan fortsätta att utvecklas med det bidrag som det innebär för tittarnas del. Jag skulle vilja veta vilket av de här alternativen som kulturministern tänker ta initiativ till.
Herr talman! Jag delar inte riktigt Gunnar Hökmarks beskrivning av utvecklingen på medieområdet. En rad problem hotar mångfalden. Det handlar om ett slags förflackning och om en brist på pengar inom public service-sektorn. Vidare finns det utvecklingstendenser som på andra sätt inte är bra för mångfalden inom medierna. När det gäller den konkreta frågan om TV 4:s lokalbolag finns det ju redan ett avtal mellan staten och TV 4 om det fortsatta tillståndet. Det är TV 4 som har ansvaret för de här lokalbolagen, som kan betecknas som underleverantörer - för att sätta en begriplig etikett på dem. Fortfarande har jag ingen anledning att betvivla att TV 4 undersöker olika möjligheter att ta ansvaret för dessa underleverantörer. Det är ju TV 4:s ansvar. Samtidigt lyssnar jag naturligtvis gärna på vad olika partier i riksdagen har att säga om lokalbolagen. Gunnar Hökmark har här angett några alternativ. Birgit Friggebo har i en tidigare frågedebatt och också i ett brev beskrivit vilka alternativ hon ser. Själv har jag i ett mycket tidigare skede talat med representanter för Centern om hur man skulle kunna stötta lokal TV-bolagen. Gemensamt för dem som jag hittills talat med om lokalbolagen inom TV 4 är att man menar att huvudansvaret ligger på TV 4. Jag träffar dem fortlöpande för att tala om TV-frågor i största allmänhet och, naturligtvis, också om lokalbolagen.
Herr talman! Sedan monopolet avskaffades har mångfalden ökat rejält. Att kulturministern inte uppskattar den mångfalden spelar mindre roll, med tanke på att tittarna och lyssnarna uppenbarligen uppskattar den. Det intressanta i den konkreta frågan är vilka lagar och regler vi har som påverkar den faktiska utvecklingen. Jag undrar alltså om kulturministern är beredd att vidta en åtgärd, så att det inte blir en nedläggning av de olika lokala stationerna. Och varför inte pröva frågan om att öppna M 4 och M 5, så att det blir fart på utbyggnaden av lokal TV i Sverige på likvärdiga villkor och på ett sådant sätt att mångfalden understöds? Tänker kulturministern över huvud taget inte ta något politiskt initiativ utan bara leva med det faktum att de lokala TV-stationerna helt och hållet är hänvisade till TV 4:s bedömning av TV 4:s framtid? Blir det inget initiativ eller blir det ett sådant?
Herr talman! Jag hävdar, precis som Gunnar Hökmark, att det har varit bra för mångfalden att vi har ett kommersiellt TV-företag som TV 4, som har ett reklammonopol i marknätet som därmed ger TV 4 ett särskilt ansvar för de underleverantörer som man knutit till sig. Fortfarande ligger bollen hos TV 4. Det är TV 4 som har ansvaret och det är på TV 4 som trycket skall läggas. Det känner också TV 4:s ledning till. Jag är inte beredd att i detta läge ta några initiativ, men jag har precis samma grundinställning. De lokala TV 4 bolagen betyder mycket för mångfalden. Dessutom tror jag att de är av kommersiell betydelse för TV 4 om man vill fortsätta att vara hela Sveriges och hela folkets kommersiella TV-kanal.

Herr talman! Jag såg en uppgift om att andelen statliga kulturpengar som går till Stockholms län är mer än hälften av de medlen, medan mindre än en femtedel av befolkningsandelen finns där. Jag vet inte om mediepengarna räknats in. Jag skulle göra bedömningen att räknades även mediepengarna in, skulle koncentrationen ytterligare stärkas. När TV 4 fick sin koncession var den regionala aspekten väldigt viktig. Alternativet var att t.ex. TV 2 skulle flyttas utanför Stockholm. Mot den bakgrunden har jag en fråga. Om det inte går att få TV 4 att upprätthålla de lokala sändningarna måste kulturministern, förmodar jag, räkna med andra alternativ och se till att regional mångfald skapas. Jag förutsätter att det är så. Vad tänker alltså kulturministern göra om det inte går att tvinga TV 4 att behålla sina regionala sändningar?
Herr talman! Det är precis som Johan Lönnroth beskriver. TV 4 fick faktiskt sin koncession därför att man gjorde ett ensidigt åtagande som just handlade om att satsa på lokala sändningar och på ett rikt utbud över hela landet. Våra möjligheter att gå alltför hårt fram med hjälp av radio och TV-lagen är på den här punkten i viss mån begränsade. Men jag har fortfarande, som sagt, gott hopp om att TV 4 fattar bra beslut på denna punkt. Vad jag har att göra för mångfalden är t.ex. att driva frågan om det digitala marknätet vidare. Är det en realistisk möjlighet? Är det en framkomlig väg för att på det sättet bidra till en ökad mångfald och till lokala och regionala sändningar i en helt annan omfattning än vi i dag har? De tekniska möjligheterna skulle bli mycket större på det sättet. Sedan finns det en del problem på vägen, men det här är en av de frågor som jag just nu i hög grad är sysselsatt med.
Herr talman! Om det är någon fråga som är väldigt djupt förankrad här i riksdagen så är det den om intresset av att det skall finnas lokala TV och radiosändningar. Varje gång vi diskuterar en mediefråga kommer det ämnet upp. Nu har ju avtalet inte föregåtts av vad som normalt förekommer, nämligen en beredning mellan de olika politiska partierna. Jag skulle vilja fråga om Marita Ulvskog är beredd att ta upp en riktig dialog med partierna i riksdagen om hur vi kan lösa uppkomna problem med att lokal-TV-stationerna riskerar att bli nedlagda. Vidare undrar jag om Marita Ulvskog har en ärlig och öppen attityd när det gäller att försöka medverka till att detta problem löses.
Herr talman! Det är ingen nyhet för oss att det finns ett intresse i kammaren och i regeringskansliet för lokala TV-sändningar. Självklart finns det, och det var också anledningen till att TV 4 fick koncession. Det har funnits en debatt som har fått en att misstänka att TV 4 är på väg att springa ifrån detta. Redan sommaren 1995 förklarade bolaget att man inte var beredd att ta ansvar för de lokala bolagen. Jag har inte gett upp hoppet om TV 4. Jag tror fortfarande att det finns en intensiv diskussion om att försöka ta ett ansvar. Det nya tillståndet för TV 4 som har kommit till precis på det sätt som det skall komma till, alltså i en överläggning mellan staten och bolaget, icke föregånget av någon politisk beredning. Det ligger där det ligger. Men jag är självklart beredd att tala med andra partier, vilket jag redan i allra högsta grad gör, i en rad mediefrågor, bl.a. lokalbolagen. Genom att man tar upp en sådan diskussion lättar man dock något på trycket på TV 4. Jag för samtal med Folkpartiets representant i dessa frågor, Olle Wästberg. Han befinner sig just nu på andra sidan jordklotet. Det har varit svårt att ha en direkt kontakt med honom, utan det har fått bli en skriftlig sådan. Jag har dock inte gett upp hoppet att kunna nå honom telefonvägen senare i dag. Andra partier vars representanter finns på plats har jag haft en diskussion med. Kretsen kommer att vidgas.
Herr talman! Normalt brukar man i den här typen av frågor ha en politisk beredning. Man kan ha en uppfattning att inte ha det eller inte, men traditionen har hittills varit den att man haft det. Riksdagen har ju alltid möjligheter att ta initiativ till att fatta beslut om man vill styra regeringen åt något håll. Den initiativrätten har riksdagen även i denna fråga. Min fråga var om Marita Ulvskog var beredd att föra en riktig och regelrätt dialog med de politiska partierna - det behövs inte alls några telefonkontakter på andra sidan jorden med några personer som är ute och reser, för här finns det riksdagsledamöter från alla partier - med syfte att försöka åstadkomma ett gott resultat vad gäller lokal-TV-stationerna.
Herr talman! När man för något som kan liknas vid en förhandling med ett bolag och där staten är ena parten, är inte det traditionella att man har en politisk beredning av det slag som Birgit Friggebo är ute efter. Det var naturligt när koncessionen först skulle beslutas, men icke när det handlade om att ta upp en diskussion om ett nytt tillstånd. Däremot är det naturligt att göra det när det handlar om en diskussion om mediefåror och mediepolitik i en bredare mening med lokala TV 4-bolag, som är en alldeles specifik fråga. Då är det naturligt att göra det. Folkpartiet har utsett Olle Wästberg till samtalspartner. Han befinner sig just nu på andra sidan jordklotet. Jag försöker kommunicera med honom ändå därför att jag rättar mig efter det som Folkpartiet har beslutat i denna fråga.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Vi har i dagarna nåtts av beskedet att man i Israel vill använda vad man på ett obehagligt inlindat sätt kallar för intensiva förhörsmetoder. På vanlig svenska är det tortyr och misshandel av fångar. Inte minst för alla oss som sedan länge har känt oss som stark anhängare av att Israel skall få finnas som en säker och ledande demokrati känns det här mycket otäckt. Jag har sett att regeringen har uttalat sin besvikelse och bestörtning. Jag tycker att det är bra, jag tror att det motsvarar också en stark uppfattning här i riksdagen. Men frågan är: Hur är regeringen beredd att gå vidare för att öka det internationella trycket på Israel att följa det som är självklarheter i folkrätten, att man inte tillämpar tortyr?
Herr talman! Jag delar Andreas Carlgrens syn på det vi har fått höra från Israel, att man nu har tagit steget och sagt att man skall kunna tillämpa den här typen av metoder i samband med förhör. Det har varit en debatt i Israel ganska länge om detta. Jag har haft anledning att ta upp det direkt med den israeliska regeringen när jag i februari besökte Israel. Jag hänvisade då till att allt talar för att det man då var på väg att göra stod i motsättning till konventionen mot tortyr. Nu har inte Israel tillträtt den, men andan i den säger man sig vilja leva upp till. Det här är oacceptabelt. Vi får alltså arbeta via FN i denna fråga. Jag utgår också ifrån att EU-länderna tillsammans kommer att ha åsikter om detta och delge Israel sina åsikter liksom jag redan direkt tagit upp det med den förra israeliska utrikesministern.
Herr talman! Jag vill då fråga utrikesministern vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att det skall bli antingen en gemensam ståndpunkt eller en gemensam aktion från EU-ländernas sida. Jag tror att det är viktigt för att öka trycket internationellt på Israel. Det är bara inför mycket starka internationella reaktioner som jag tror att det är möjligt att få en snabb ändring, inte för demokratins och palestiniernas skull, i Israel.
Herr talman! Som jag redan sade utgår jag ifrån att EU-länderna gemensamt kommer att tydliggöra sin syn på detta i förhållande till Israel. Skulle det var några svårigheter tar jag gärna till med det här att det finns en stark uppbackning för det i riksdagen. Det hoppas jag finns också i de andra länderna så att vi med lätthet skall kunna ena oss om ett sådant ställningstagande och tydliggöra det för Israels regering.
Herr talman! Jag har en fråga till idrottsminister Leif Blomberg som något berör dagens första fråga men som framför allt handlar om något så viktigt som fotboll. För en tid sedan såldes TV-rättigheterna till ett stort antal fotbollsmatcher till en tysk mediejätte. Det innebär att det inte är säkert att vi som tycker om att se fotboll i fortsättningen kan få se hur det går för Jag inser att detta inte är en fråga som regeringen direkt kan påverka, men det vore ändå intressant att höra ministerns principiella syn. Det handlar om en verksamhet som erhåller ett icke föraktligt statligt stöd. Hur ser ministern på att man på det här viset riskerar att utestänga många av oss från möjligheten att följa detta? För egen del tycker jag att det verkar om inte stötande så åtminstone mycket tveksamt att girigheten får ett sådant här pris.
Herr talman! Jag har också noga noterat just detta kontrakt. Man har fått in 400 miljoner kronor, och avsikten är att man som TV-tittare i Sverige skall få avnjuta att se Ljungkile spela allsvensk fotboll via en betal-TV-kanal med det digitala systemet. Det är tanken. Alla kommer naturligtvis inte att ha tillgång till den digitala TV-kanalen, utan man står utanför möjligheten att avnjuta denna delikatess.

Herr talman! Jag känner mig litet lugnare efter det svaret, även om det självklart är de som i första hand är ansvariga för en folkrörelse som måste fråga sig vilket ansvar de har. Men det låter väldigt positivt att man ändå funderar på vilka konsekvenser detta skall få för samhällets stöd. Jag delar ministerns uppfattning och är mycket nöjd med svaret.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. I den proposition om primärvården som behandlades här i riksdagen för något år sedan skrev dåvarande socialminister Ingela Thalén med anledning av diskussionen om remisstvång till särskilda specialister att det är olämpligt med remisstvång när det gäller besök hos t.ex. en gynekolog eller en psykiater. I vissa landsting börjar man nu tillämpa denna form av remisstvång - enligt en uppgift som jag har fått är detta aktuellt bl.a. i Jämtland. Då är min fråga om den nuvarande socialministern delar den förutvarande socialministerns uppfattning, att det är olämpligt med kravet på remisstvång när det gäller vissa specialister. Personligen delar jag till fullo den förra ministerns uppfattning på den punkten.

Herr talman! Detta är givetvis en fråga för sjukvårdshuvudmännen, men det är också en viktig fråga för patienten. Som den förra socialministern skrev i propositionen rör det sig i många fall om känsliga frågor. Det kan vara så att man vill uppsöka en viss specialist beroende på kontakt, förtroende och annat. Då är det väl ändå rimligt att man tar hänsyn till patienten. Jag kan bara med beklagande konstatera att det i regeringen har skett en förskjutning när det gäller uppfattningen i negativ riktning för patientens räkning. I stället prioriterar man landstingens sjukvårdshuvudmäns uppfattning. Som jag sade tidigare har jag en helt annan uppfattning än ministern på den punkten. Här måste patientens valfrihet absolut respekteras, speciellt detta med känslighet och valfrihet är särskilt aktuellt. Jag vill uppmana ministern att ompröva sin uppfattning och se till att landstingen följer de uttalanden som finns i tidigare propositioner.

Herr talman! Jag vill rikta en fråga till utrikesministern. På EU-nämnden i fredags fick vi information om att Turkiet skulle inbjudas till EU för överläggningar kring detta att man i Turkiet inte har rett ut situationen när det gäller mänskliga rättigheter. I går kväll framgick det av Reuter att det möte som EU hade planerat hade gjorts om till en lunchinbjudan. Efter det har den turkiske premiärministern tackat nej, eftersom han tyckte att en lunch var en för tunn typ av överläggning. Min fråga till utrikesministern är: Vad kan den svenska regeringen göra för att Turkiet inte skall kunna glida undan en sådan här överläggning?
Fru talman! Eftersom EU har ett avtal med Turkiet - den s.k. tullunionen - finns det vissa instrument där vi tydliggör vår samverkan, vilken går under benämningen associationsråd. Jag har funnit det naturligt att kalla till ett sådant associationsrådsmöte, men det är ordförandeskapet i EU som avgör när detta skall ske. Jag tror att Turkiet självt har intresse av detta. Det finansiella stödet till Turkiet är för närvarande blockerat. Å andra sidan har inte heller Turkiet levt upp till sina löften när tullunionsavtalet upprättades, nämligen att man skulle förbättra läget för mänskliga rättigheter i landet. Det borde vara dags för ett möte mellan EU och Turkiet för att man skall kunna klara ut dessa frågor, framför allt för att Turkiet skall tydliggöra att man tänker leva upp till de löften som utställdes för snart ett år sedan.
Herr talman! Då vill jag fråga utrikesministern om ifall utrikesministern tycker att det vore rimligt att hålla ett sådant möte. Är utrikesministern beredd att ta något initiativ till det?
Herr talman! Senast i måndags när EU:s utrikesministrar träffades hade vi den här frågan uppe. Jag är en av dem som driver denna fråga, och jag tänker fortsätta att göra det.

Herr talman! Det finns sällan några genvägar i dessa sammanhang. Vad det handlar om är att verka för mänskliga rättigheter genom ständig dialog och påtryckning. Och det försöker vi från svensk sida åstadkomma direkt och bilateralt med Turkiet samt via EU. Europarådet spelar en stor roll liksom organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Man får göra klart sina krav på förändringar. Sådana skulle vara bra, inte bara för medborgarna i Turkiet utan också för den turkiska regeringens anseende i världen. Men vi gör det också genom att ge bistånd och stöd till de demokratiska krafterna i Turkiet. Man får vara konstruktiv på olika sätt. Men det finns dessvärre inga genvägar, utan jag tror att man måste gå den väg som jag nu har nämnt.

Herr talman! Jag tror inte att bråk hjälper särskilt mycket, utan man måste vara litet mer konstruktiv. Jag tycker förvisso att vi alla borde kunna göra mer. Det finns nu en möjlighet som jag tror är större än den har varit på ganska länge. Det turkiska parlamentet är nu nämligen samlat till session, vilket det faktiskt inte har varit på riktigt under nästan hela den tid som tullunionsavtalet har löpt. Nu borde man ha större möjligheter att visa att man lever upp till det som har sagts. Men jag har samma åsikt som alla talare här och är besviken över att det inte har skett förbättringar.

Herr talman! Många vet säkert att det i eftermiddag blir en debatt som mycket kommer att handla om skotrar. Eftersom miljöministern är här vill jag ställa en fråga i anslutning till denna. Det har varit mycket diskussioner om kravet på traktorkort eller körkort för att få köra skoter. Vad man kanske har missat är att det också kommer att ställas krav på en obligatorisk förarlicens. Kommer man i det sammanhanget att utgå från den frivilliga utbildning som i dag sker i snöskoterklubbarnas regi?
Herr talman! Vi kommer så snart som möjligt att införa krav på förarlicens. Vi tycker att det verkar vara ett bra förslag att skoterklubbarna då också får anordna en frivillig utbildning i hur man tar hänsyn till naturen och hur man skall hantera skotern för att den inte skall utgöra en miljöfara. Däremot vågar jag inte säga exakt när detta krav kommer att införas. Vi kommer att göra en snabb utredning. Jag räknar med att vi inom ett år skall kunna komma tillbaka med ett förslag. Det kommer att bygga på den frivilliga utbildning och den förarlicens som redan finns.
Herr talman! Ett annat problem som uppmärksammas är gränsproblemen, eftersom man i Norge och Finland har andra typer av regleringar av skotertrafiken. Kommer kravet på förarlicens att betyda att det blir en bättre samordning, så att likartade krav ställs på alla som kör skoter i Sverige?
Herr talman! Norge och Finland har ju inte bara en annan sorts regler, utan där råder i det närmaste ett totalförbud. Vi har valt att inte gå på linjen totalförbud. Däremot finns det ett stort intresse i Norge och Finland för de miljökrav som vi nu ställer på skotrarna. Vi vet ännu inte hur de norska och finska regeringarna gör, men de är intresserade av våra regler. Jag tror att de i grunden ändå kommer att behålla sitt totalförbud. Men för de skotrar som ändå körs i vissa områden i Norge och Finland kommer det förmodligen att ställas samma miljökrav som vi har i Sverige.

Herr talman! Fastighetsskatten är en viktig del av statens intäkter för att finansiera sådant som många partier här i kammaren tycker är viktigt, nämligen välfärd, äldreomsorg, barnomsorg, sjukvård och socialförsäkringssystemet. Vi har ju erfarenhet av hur Moderaterna med Bo Lundgren i spetsen använde sig av metoden att sänka skatter utan att orka fatta de beslut som krävdes för att minska utgifterna. Detta ledde till kaos, massarbetslöshet och höga räntor. Det som var utgångspunkten för oss socialdemokrater när vi kom till makten var att ta landet ur ett statsfinansiellt kaos. Därför har vi varit tvungna att också höja fastighetsskatten. Trots det ansträngda statsfinansiella läge som vi nu har, har vi ändå lagt fram förslag till riksdagen om lindring av uppräkning av fastighetsskatten för dem som drabbas allra mest. Men utgångsläget har ju varit raserade statsfinanser. Det är klart att detta innebär att en massa tunga beslut måste fattas i denna riksdag.

Herr talman! Vi skulle kunna bortse från perioden 1991-1994, om det vore så att Bo Lundgren och Moderaterna hade lärt sig någonting av den. Men vad vi ser i de motioner som Moderaterna väcker i riksdagen är ju att exakt samma politik skall återinföras. Exakt samma skattesänkningar skall införas än en gång. Ingenting lärde ni er av det som hände med massarbetslöshet och räntekaos. Det är klart att vi har varit tvungna att lägga fram förslag som på många sätt har varit tunga att bära. Fastighetsskatten är en sådan, minskad ersättning i a-kassan är en annan. Men vi har gjort detta för att ta landet ur ett statsfinansiellt kaos. Samtidigt lägger vi fram ett förslag som lindrar för dem som får den allra tyngsta bördan när det gäller fastighetsskatten. Jag välkomnar skatteutskottets initiativ till lindring av effekten av den årliga uppräkning som nu sker av fastighetsskatten, vilken nästan samtliga partier i denna kammare har varit med om att besluta om. Det är en årlig uppräkning som jag tror att även Bo Lundgren har ställt sig bakom i ett tidigare skede.
Herr talman! Även jag har noterat att Socialdemokraterna och Centern nu är beredda att backa i fråga om fastighetsskatten. Det är nog bra i sak, men det är en väldigt dålig politisk strategi. Det är andra gången som man backar i samma frågekomplex. Förra gången "bidde det en tumme", var det många som sade. Finns det inte en stor risk, om jag rätt har förstått skatteministerns uttalande i TT, att det den här gången inte ens blir en tumme utan närmast en "tummetott"? Är skatteministern beredd att tala om ungefär vad det aktuella förslaget handlar om?
Herr talman! Det är viktigt att skilja på den fastighetstaxering som genomfördes förra året och det som vi nu gör på skatteutskottets initiativ när det gäller den årliga uppräkningen. Detta är en helt ny metod som införs fr.o.m. nu och som nästan samtliga partier här har varit med om att införa. Det är klart att det har sina problem hitta en teknisk utformning som gör att den fungerar väl. En årlig uppräkning skall avspegla prisökningar i de områden som finns. Det är detta som har gjort att skatteutskottet har tagit ett initiativ för att hejda en del av uppräkningarna, eftersom det är ett dåligt tekniskt underlag. Sedan kommer regeringen att göra en utvärdering av själva det taxeringssystem vi har i dag. Fastighetsskatten skall vila på ett taxeringsvärde som skall avspegla marknadsvärdet på en fastighet. Det finns i dag tecken på att det inte alltid är marknadsvärdet som avspeglas. Systemet behöver utvärderas ordentligt för att vi skall få ett system som fångar marknadsvärdet på bästa möjliga sätt.
Herr talman! Jag tycker inte att skatteministern svarar på frågan. För de människor som skall betala fastighetsskatten har det ett stort intresse att veta ungefär vilken sorts begränsning som regeringen och möjligen Centern tänker sig för nästa år. Vi har haft en livlig diskussion i denna kammare vid flera tillfällen om att man t.ex. kunde vänta med att sänka skatten på starköl ett år så att man kunde få en ganska rejäl lindring för nästa år, just i avvaktan på den översyn som skatteministern och också riksdagen vill ha. Min fråga kvarstår. Handlar det om så blygamma saker som har diskuterats - 20-25 miljoner kronor - är det ett stort slag i luften, som jag tror kommer att skapa en väldigt upprörd stämning. Jag tycker att man skall tänka efter innan man beslutar. Men om man ändå skall backa kunde man faktiskt ta hänsyn till de människor som skall betala denna skatt och i dag är förtvivlade över hur mycket skatten stiger. Det tycks man inte göra i det här förslaget. Kan skatteministern förklara vad förslaget går ut på? Är det något mer än dessa 20-25 miljoner kronor?
Herr talman! Jag tror Anne Wibble väl känner till det initiativ skatteutskottet har tagit i dag om en begränsad del av fastighetstaxeringen, nämligen den årliga uppräkning som skall ske i de olika prisområdena. Det finns problem framför allt på hyreshusområdet, där det har varit så pass få försäljningar att det är tekniskt svårt att använda sig av den metod som vi har varit överens om här i kammaren. Det finns skäl att se över den metoden. Anne Wibble gör en koppling till starkölsskatten som jag måste säga är av det litet väl populistiska slaget. Folkpartiet är ett parti som traditionellt har värnat om alkoholpolitiken som en del av socialpolitiken. Vi har i dag ganska stora kvoter som människor får ta med sig om de åker över till Danmark och handlar öl. Det gör människor i väldigt stor utsträckning. Vi har fått en folkrörelse över sundet där människor köper mycket billig öl och för in i Sverige. Det är i stor utsträckning unga människor som hemma bygger upp lager med öl. Det innebär att hela den traditionella svenska alkoholpolitiken vittrar sönder i södra Sverige. Vi har en minskning av försäljningen av starköl i Systembolaget i södra Sverige med 20 %. Det innebär att hela fundamentet för alkoholpolitiken i södra delen av Sverige håller på att försvinna. Då kan man som Anne Wibble gör stoppa huvudet i sanden och säga: Det här bryr vi oss inte om. Men jag tycker att alkoholpolitiken är en alldeles för viktig fråga för att man skall säga på det sättet. Det är klart att det är mycket bättre om försäljningen sker i Systembolaget i kontrollerade former enligt den traditionella svenska alkoholpolitiken, som Folkpartiet brukar ställa upp på och värna.
Herr talman! Att skatteministern försöker att misstänkliggöra Folkpartiets intresse av att minska alkoholförbrukningen är uppseendeväckande skandalöst. Den debatten får föras när vi har bättre med tid. Jag noterar att skatteministern i frågan om fastighetsskatten inte vill tala om vad det handlar om och inte är beredd att lugna många människors oro. Jag tycker uppriktigt sagt att det är väldigt dålig politik att inte tala om vilka förslag som övervägs.
Herr talman! Jag noterar att det är mycket svårt att göra Anne Wibble nöjd med svaren. Det här handlar inte bara om skatter. Se på hela bostadspolitiken, Anne Wibble! Den politik som den här regeringen har bedrivit har fört ned räntorna med 4-5 %. Har man ett lån på en halv miljon på sin bostad - som t.ex. unga människor som nyss har skaffat sig en villa - innebär det att man får en sänkning av månadskostnaden med upp till 1 500 kr netto. Det betyder mycket för bostadspolitiken. Vad gör Folkpartiet i övriga delar av bostadspolitiken? Vad händer med räntebidragen i Folkpartiets budgetförslag? Där föreslår man en snabbare nedtrappning av räntebidrag, vilket naturligtvis sätter andra grupper i samhället i svårigheter. Deras bostadskostnader ökar, och deras bostadsrättsföreningar riskerar att hamna på obestånd. Skatter skall aldrig diskuteras enskilt, utan man måste när det gäller fastighetsskatten se till hela bostadspolitiken.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

Låt mig ge ett exempel på konsekvenserna av alla de skattesänkningar som ni nu driver. Ni vill minska bidragen till kommunerna med 8 miljarder. Ni vill dessutom inte heller låta regeringen spä på med 2,5 miljarder till kommunerna under nästa år för att hjälpa dem. Ni vill försämra kommunernas situation med 10-11 miljarder. Vad innebär det i antal anställda i vården, omsorgen och utbildningen? 40 000-50 000 människor skulle bli arbetslösa på grund av moderat skattesänkningspolitik. Det är naturligtvis oerhört lätt att räkna upp de skattesänkningar man skulle vilja göra. Det skulle jag också kunna göra. Men har man ansvar för att samtidigt bevara ett bra välfärdssamhälle måste man väga in konsekvenserna. Det gör sällan moderaterna i den här kammaren.

Herr talman! Får jag säga till Elisabeth Fleetwood, att det inte är Elisabeth Fleetwood som planerar min almanacka och mina framträdanden. Det tror jag att jag kan göra utan att ha särskild hjälp från Moderaterna. Jag är ute och reser väldigt mycket i landet och träffar väldigt många människor. Jag vet vad människor tycker om olika typer av skatter. När man diskuterar sammanhangen med människor, orsakerna till att man varit tvungen att höja en del skatter, och orsakerna till att man har varit tvungen att minska en del utgifter, får man också förståelse för det. Glöm aldrig, Elisabeth Fleetwood, ursprunget till alla dessa förslag - räntekaos, 250 miljarder i upplåningsbehov och en välfärdsstat som stod vid konkursens brant. Det är orsaken till många av de tunga förslag som vi har lagt fram.
Herr talman! Jag fäste mig vid skatteministerns uttalande att marknadsvärdet här är den gyllene regeln. Så är det enligt den nuvarande fastighetstaxeringen. Men det är de facto marknadsvärdena som är problemet för skärgårdsbefolkningen. Det är inte att fastigheterna har blivit åsatta felaktiga marknadsvärden, utan felaktigheten är att marknadsvärdet ligger till grund för det hela för den fastboende skärgårdsbefolkningen. De har låga inkomster och har inte råd att betala den skatt som marknadsvärdet medför. När det gäller det initiativ skatteutskottet har tagit i dag kom hela den här frågan fram fem i tolv - och i vissa avseenden efter tolv. I dag skall Riksskatteverket i sin styrelse fatta beslut om omräkningstalet. Men samtidigt får man gå ut och säga: Dessa tal gäller inte, eftersom det är ett skatteutskottsinitiativ på gång. Kunde ni inte åtminstone agerat litet tidigare eller litet snabbare med dessa frågor?
Herr talman! Jag förstår inte varför Per Rosengren har klagomål på att regeringen agerar när det finns tekniska problem med den årliga uppräkning av taxeringsvärdena som kammaren har varit överens om att införa. Jag tycker att det är bra att skatteutskottet tar ett initiativ när det inte finns tillräckligt bra underlag för hyreshusfastigheterna för att göra de uppräkningar som föreslagits. Det stöder jag verkligen. När det gäller fastighetsskatten har Vänsterpartiet lagt fram ett förslag för kammaren om en kraftig minskning av förmögenhetsskatten. Jag tror att motiven är goda, men har vänsterpartisterna funderat över vad detta förslag innebär? Vilka grupper kommer att få deras skattesänkningar till del? Jo, det är framför allt människor som bor på Lidingö och i Danderyd i avbetalda villor i mångmiljonklassen som får sig en dusör av Vänsterpartiet. Jag förstår att Vänsterpartiet också vill hänga på här, eftersom det tenderar att bli ett bli ett skattesänkningsparti samtidigt som det är ett utgiftsökningsparti. Men tänk efter litet grand vilka konsekvenser förslagen får!
Herr talman! Skatteministern pratar om att man skall se skatterna i dess helhet. Sedan plockar han ut en liten del av Vänsterpartiets förmögenhetsbeskattning och pekar på den. Skatteministern! Man måste vara mycket medveten om att Vänsterpartiet föreslår en generellt skärpt förmögenhetsbeskattning. Däremot vill vi lindra situationen för dem som drabbas hårdast av denna och inte har råd med sin förmögenhetsskatt. Det gäller de fast boende som får höga taxeringsvärden och som faktiskt inte har belånade hus - där kan jag hålla med skatteministern. Det är dessa människor vi vill lindra situationen för. Det finns trappsteg i Vänsterpartiets förmögenhetsbeskattning som gör att den blir skärpt för de riktigt rika. Försök inte att spela ett dubbelspel i den här frågan, skatteministern!
Herr talman! Faktum är att Vänsterpartiets förslag på fastighetsskattesidan av förmögenhetsbeskattningen kommer att innebära en dusör till Lidingö och Danderyd. I slutändan betalas den naturligtvis av människor i Pajala och Surahammar. Det är den politik vänsterpartisterna nu bedriver i sin iver att hamna på rätt sida i diskussionen. Jag önskar att Vänsterpartiet hade orkat litet längre. Partiet var med de första månaderna 1994, men sedan orkade man inte fatta de beslut som krävdes för att någorlunda nå statsfinansiell balans och komma ur marknadens grepp. Detta är ju egentligen en vänsterfråga, som Vänsterpartiet borde kunna följa med på. Det gäller att ta sig ur marknadens grepp och att få bestämmanderätten tillbaka till kammaren. Den skall inte vara ute på kapitalmarknaden. Detta har uppnåtts tack vare att majoriteten i denna kammare, Centerpartiet och Socialdemokraterna, har orkat fatta många tunga beslut.
Herr talman! Jag har en fråga till utrikesminister Som deltagare i en europarådskommitté för politiska konsultationer med Vitrysslands parlament har jag på plats under de senaste dagarna kunnat iaktta slutprocessen i vad man kan kalla förkvävandet av den demokratiska utvecklingen i Vitryssland. Det politiska beslutsfattandet har i praktiken övertagits av en oinskränkt presidentmakt genom Lukasjenka som stöds av sitt nykonstituerade miniparlament. Både talmannen i det lagligen valda parlamentet, Sjaretskij, och ordföranden i författningsdomstolen, Tikhinya, vädjade till oss om starkt stöd från de europeiska staterna och organisationerna för demokratin.
Herr talman! Jag måste säga att jag verkligen tycker att frågan är rätt ställd. Det handlar nämligen inte bara om att förfasa sig över att vad vi nu ser i Vitryssland är någonting okonstitutionellt och oacceptabelt. I det här läget handlar det i stället om att fråga sig hur man kan agera för att på ett praktiskt och konstruktivt sätt stödja de krafter som ändå verkar i en annan riktning. Sverige kommer att fortsätta att göra detta bilateralt. Biståndet är inte så stort, men Sverige har en hel del kontakter. Jag hoppas att alla svenskar som har kontakter i Vitryssland skall känna att isolering inte är någon god åtgärd i den här situationen. Det är kontakter som är den rätta åtgärden. Organisationer som t.ex. Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE - betyder också mycket i dessa sammanhang. OSSE:s generalsekreterare kommer till Vitryssland - jag tror att han är där i dag - för att på plats studera situationen och rapportera till det toppmöte som OSSE kommer att hålla i Lissabon på måndag och tisdag. Jag hoppas få tillfälle att tala med den vitryske utrikesministern vid det toppmötet. På det viset kan Sverige agera både bilateralt och multilateralt. Också EU har naturligtvis en hel del möjligheter att agera genom det samarbetsavtal med Vitryssland som faktiskt finns.

Herr talman! Ett tag trodde jag inte att jag var på riksdagens frågestund, utan på regeringens skyllaifrån-sig-stund. Men jag utgår från att det är en frågestund. Min fråga riktar sig till utbildningsministern. Vad avser utbildningsministern och regeringen göra om och när riksdagens majoritet fattat beslut angående de statliga stiftelserna och därmed gett regeringen vittgående befogenheter att t.ex. utse och entlediga styrelseledamöter i fria forskningsstiftelserna? Det är bara 33
Herr talman! Man kan säga att frågan om löntagarfondsstiftelserna just nu befinner sig i debatt i denna riksdag. Den kommer att avgöras senare i dag. Men jag skall gärna svara på frågan vad som sedan skall ske. Jag har svarat på den många gånger tidigare. Vad som skall ske är att förslag till nya föreskrifter för dessa stiftelser kommer att utsändas till stiftelserna för yttrande. Därefter kommer regeringen att fatta beslut om såväl föreskrifter som styrelser. Dessa beslut kommer att fattas i början av januari

Herr talman! Styrelsernas sammansättning kommer att framgå när regeringen fattar sitt beslut. Jag har redan tidigare sagt vid ett flertal tillfällen att styrelserna kommer att vara sammansatta så att de väl kan tillvarata och sköta de uppgifter stiftelserna har som ändamål.

Herr talman! Jag har en fråga till miljöminister Den 13 juni 1994 beslutade Stortinget i Norge att tillåta provborrningar av olja och gas i Skagerrak. Sedan dess har en hel del olika rapporter och konsekvensbeskrivningar skickats fram och tillbaka mellan departementen, enligt vad jag har förstått. Koncessionen till dessa provborrningar skall delas ut under våren 1997.
Herr talman! Arbetet med att ta fram ordentliga miljökonsekvensbeskrivningar pågår fortfarande. Innan det finns ett ordentligt underlag i form av miljökonsekvensbeskrivningar kommer inte den svenska regeringen att ta ställning. Men i mina kontakter med Norge har man självfallet försäkrat mig att Sverige kommer att få allt underlag, och även kommer att få möjlighet att lämna synpunkter och ta del av ett sådant här beslut. Det finns alltså alla möjligheter för den svenska regeringen att både gå igenom underlaget ordentligt och att påverka beslutet den dag man vet exakt vilka miljökonsekvensbeskrivningar den norska regeringen har gjort och vad den kommer att föreslå.
Herr talman! Innebär detta att det blir ett remissförfarande och ett beslut från den svenska regeringen i frågan när slutrapporten kommer, miljöministern? Det finns också en annan sak i detta ärende, nämligen de regelrätta samråd som skulle äga rum. Har sådana ägt rum över huvud taget?
Herr talman! Samråd äger rum när det finns någonting att samråda om. Än så länge finns det alltså inget ordentligt beslutsunderlag, och inga miljökonsekvensbeskrivningar är färdiga. Därför har samråd ännu inte varit aktuellt.
Herr talman! Jag har en allmänpolitisk fråga, och jag har förstått att de i dag skall ställas till utrikesministern. Under budgetprocessen, när saneringen av statens finanser har pågått, har det fattats ett antal snabba beslut i denna kammare med den stabila majoritet som regeringen förfogar över. Dessa beslut har visat sig få så brutala konsekvenser att man har tagit tillbaka dem innan de har trätt i kraft. Nu skulle jag vilja fråga om en sak som har kommit fram när det gäller bostadsbidragen. Om en månad kommer 175 000 familjer med stor försörjningsbörda och låg inkomst att antingen mista sina bostadsbidrag eller få dem kraftigt sänkta. De som drabbas värst genom den metod man har valt, nämligen att göra individuella inkomstprövningar, är familjer med bara en förälder som har arbete. Postens ekonom Pia Nilsson har räknat ut att en trebarnsfamilj kan tappa ungefär 2 000 kr i månaden. Vad är regeringens förslag till de familjer som nu drabbas av detta? Är ni beredda att ompröva detta innan det träder i kraft den 1 januari nästa år?
Herr talman! Mats Odell gör en riktig beskrivning av situationen. Det har behövts fattas många stora och tunga beslut, och även i en viss tidsnöd, eftersom det har varit så viktigt att komma till rätta med statens finanser för att vi inte skulle hamna än värre ute. Det gäller inte minst de människor som är mycket beroende av att statens finanser fungerar och av att vi kan upprätthålla bidragssystem och annat. Det finns ingen prestige i detta. Ser vi att någonting inte har lösts sig på ett sådant sätt att vi kan stå för konsekvenserna, är vi naturligtvis beredda att göra om systemen eller de förändringar vi har gjort i systemen. Jag kan inte den här frågan i detalj. Jag har naturligtvis noterat den debatt som har varit. Jag gjorde ett generellt ställningstagande här att vi är beredda att följa detta. Om det behövs förändringar, är vi beredda att göra dem. I det här fallet tror jag inte att det finns någon möjlighet att göra det innan förändringen träder i kraft. Men vi kommer att följa det här mycket aktivt och se om det blir konsekvenser som är så allvarliga att vi inte vill se dem i verkligheten. Då kommer vi att försöka att göra någonting åt det.
Herr talman! Jag tror att utrikesministern har rätt så till vida att regeringen inte har möjlighet att göra någonting nu. Det ligger ju i bostadsutskottet. Där har vi kristdemokrater tagit initiativ till att försöka hitta en mer rättvisande och lindrigare metod. Det kostar ungefär 200 miljoner kronor. Är utrikesministern beredd att samtala med sina representanter i utskottet för att åstadkomma en sådan förändring innan det är för sent? Det torde röra sig om några dagar.
Herr talman! Det är en något underlig debattsituation att jag får frågan om vad jag skall göra i en situation och att Mats Odell sedan säger att ärendet ligger i ett utskott i riksdagen. Jag tror att ni kan föra debatterna direkt i det utskottet. Jag vet att mina partivänner där är mycket medvetna om situationen. De är ju mycket mer insatta i detta än vad jag är. Det handlar dock också om vissa besparingsmål som riksdagen redan har slagit fast.

Herr talman! Debatten före frågestunden fördes i ett mycket högt tonläge. De borgerliga talarna anförde att rättsstaten var hotad, eftersom regeringen och lagutskottets majoritet föreslår att det skall finnas ett visst inflytande för regeringen över vem som sitter i styrelser för statliga stiftelser. Upprördheten är tydligen stor. Vilket samhälle skall vi få, frågar en moderat talare, om en riksdag får återkalla vad en tidigare riksdag har beslutat? Bengt Harding Olson talade om att det är ett hot mot rättsstaten. Birgit Friggebo spädde på med att dagens beslut kommer att gå till historien och att det är en urholkning av rättsmedvetandet. Vadan denna upprördhet? Så länge riksdagen följer grundlagen, och det gör riksdagen även i dag, har riksdagen rätt att stifta lag, att ändra i lag eller att upphäva lag. Detta gör riksdagen praktiskt taget vid varje arbetsplenum utan att den som till äventyrs ogillar en förändring vanligen hemfaller till ett tonläge som det som har rått i dag. Orsaken till upprördheten och till konfrontationen på det formella planet ligger i bakgrundshistorien till det här ärendet. Idén om löntagarfonder väcktes som en tanke för att man ville hitta ett medel inte bara för att göra de arbetande delaktiga i kapitalbildningen i samhället utan också för att skapa ökad ekonomisk demokrati och ökat inflytande i ekonomi och näringsliv för de anställda. Denna tanke avskydde de borgerliga. De såg den som ett hot mot den kapitalägande klassens ställning och ekonomiska maktmonopol, som de borgerliga till varje pris värnar och vill förstärka. Därför mobiliserade borgerligheten allt vad den kunde av opinionsbildning mot de s.k. löntagarfonderna. Syftet var ju egentligen att man skulle sätta löntagarna på plats. Sök inte röra vid vår makt! Sök inte skaffa er inflytande på vår planhalva, för där är det vi som skall bestämma! Det blev också ett kompromissande. Det fondförslag som genomfördes var ju föga omvälvande och ledde inte heller till någon större förändring av maktrelationerna i näringslivet. Det fördes inte heller över någon ökad makt till löntagarna, i alla fall var det bara i knappt märkbar utsträckning när det gäller livet ute på arbetsplatserna. Men tanken var väckt. En ny kapitalbildare hade gjort entré, och detta var någonting som borgerligheten till varje pris ville stoppa. När den borgerliga regeringen tillträdde 1991 ville den därför, som Per Unckel uttryckte det inför konstitutionsutskottet, att löntagarfonderna skulle avvecklas och att det skulle ske på ett oåterkalleligt sätt. Löntagarfonderna var till stor del bildade genom s.k. vinstdelning. Delning av vinst mellan vilka, kan man fråga sig. Jo, löntagarna ansågs få del i vinsterna genom de medel som avsattes i fonderna. Detta skulle sedan användas i avtalsrörelser för att få löntagarna, som det hette, återhållsamma. Man kan alltså säga att fonderna till stor del byggdes upp med medel som löntagarna avstod från. Därav namnet löntagarfonder.

Men även detta var faktiskt ett brott i löntagarkollektivets äganderätt, om man så vill. Det var ingen som såg saken på det formella sättet då. Det är klart att en ny majoritet hade rätt att fatta det beslut den fattade. Men redan denna majoritet insåg att löntagarnas pengar i fonderna var speciella pengar. Dåvarande statsrådet Unckel sade själv inför KU att regeringen inte betraktade dessa medel som "konventionella statsmedel". Han kanske menade att det var kapitalägarnas pengar, för det är ju till dem som Moderaterna vill koncentrera ägandet och makten. När man ville få denna oåterkallelighet vad gällde att ta död på fonderna låg stiftelseformen där som en möjlighet för borgerligheten. Det var ett sätt att bort löntagarfonderna. Man visade inte heller på vilket sätt man hade tänkt att styrelserna skulle väljas eller förnyas. När man sedan efter riksdagens beslut genomförde idén att de skulle förnya sig själva utan att någon skulle kunna påverka detta utifrån hade man liksom tyckt sig låsa saken vid ett oåterkalleligt avskaffande av fonderna. Man hade därigenom också lyckats privatisera makten över en ökad del av samhällsutvecklingen, i det här fallet forskningen. Jag vill citera Per Unckel i KU-utfrågningen. Han sade: "För min och den förra regeringens del var det viktigt att säga att vi ville tillskapa forskningsfinansiärer som, litet tillspetsat, ligger bortom demokratisk kontroll." Vidare sade han: "Då har man nämligen bestämt sig för att de demokratiska organen i fortsättningen icke har att befatta sig med detta ärende." Tillskapandet av stiftelserna motiverades helt enkelt med att man ville minska demokratin och det demokratiska inflytandet över forskningen. Man trodde nu att man oåterkalleligt hade dragit bort de här miljarderna från demokratisk kontroll. Men man glömde att riksdagen faktiskt fortfarande har makt att ändra lagar och att det är den som nu kan möjliggöra att i varje fall en viss demokratisk kontroll över medlen uppstår på nytt. Det är detta som gör upprördheten så stark. Riksdagen får ändra i lagar, även i stiftelselagen. Inget är mera hållfast att lita på, klagar Birgit Friggebo. Men tänk på dem som en gång trodde att de avstått löneutrymme till fonder för att det skulle öka den ekonomiska demokratin i landet. Vad skulle de säga när den borgerliga regeringen avskaffade fonderna och förde över dem till privata stiftelser? De skulle också kunna argumentera: Inget är mera hållfast att lita på. Men de avstod att se på saken från den formella sidan. Man vet att det ingår i demokratin att olika majoriteter fattar beslut i olika riktningar. Vi har inga sakrosankta, en gång för alla gällande beslut. Förvisso har vi grundlagar som är kringgärdade med speciella spärrar, men inte ens de är oföränderliga. Inom parentes skulle jag vilja lägga till att när vi är med i EU står dessutom EU-rätten över även grundlagarna. KU:s majoritet har liksom Lagrådet slagit fast att de föreslagna ändringarna inte strider vare sig mot regeringsformen eller Europakonventionen. De är, enligt min mening, starkt motiverade ur demokratiska aspekter. Jag skulle t.o.m. kunna säga att jag är glad att regeringen i varje fall vid det här tillfället - jag hoppas att det inte är så enstaka som det tyvärr tycks vara - rakryggat går emot borgerliga värderingar. Därför deltar jag gärna i bifallsyrkandet till utskottets betänkande.

Herr talman! Bakgrunden till det här lagstiftningsärendet är, som framgått, att den borgerliga regeringen tog löntagarfondspengarna och placerade dem i stiftelser utom kontroll för riksdag och regering. Genom att inrätta särskilda stiftelser samt ange orubbliga verksamhetsmål och självförnyande styrelser för stiftelserna var avsikten att kommande politiska majoriteter inte skulle kunna ha insyn. Detta var ett beslut som utan tvivel kommer att gå till historien. Genom att bilda forskningsstiftelserna på angivet sätt har den borgerliga regeringen brutit mot en grundläggande parlamentarisk och demokratisk princip, nämligen att inget parlament skall ha rätten att binda sina efterföljare. Den borgerliga regeringen ansåg uppenbarligen att den hade en absolut rätt, ja kanske t.o.m. en skyldighet, att avskaffa löntagarfonderna, att ändra användningen av dessa löntagarnas medel. Som man har sagt sig uppfatta saken hade folket t.o.m. bett om det i val. Men folket har rätt att ändra sig, och politikerna måste, om de skall anse sig representera demokratin, utforma sina beslut med hänsyn till det. Det upprörande var alltså att man medvetet försökte göra beslutet oåterkalleligt och låsa in pengarna på ett sådant sätt att folkets framtida företrädare, riksdagen, inte skulle kunna komma åt dem. Detta är en skamlighet med historiska dimensioner. Det kan naturligtvis inte godtas, inte i ett land som är demokratiskt och där folkviljan därför måste råda. Det är mot den bakgrunden man måste se den socialdemokratiska regeringens åtgärd som dock i motsats till den borgerliga regeringens agerande vidtagits med respekt för det demokratiska systemet, folkviljan och konstitutionen. Det här lagstiftningsärendet har gett upphov till en diskussion i ett upphetsat tonläge om lagförslagets förenlighet med grundläggande principer i det svenska rättssystemet. Jag har lyssnat noga på debatten, nu och tidigare, och tagit till mig de seriösa argument som har skymtat i det ymniga ordsvallet. Jag har varit angelägen om att regeringens förslag till riksdagen med betryggande marginal skulle ligga inom ramen för vad som är odiskutabelt. Det får inte finnas utrymme för invändningar mot förslaget som har något berättigande från rättslig synpunkt. Å andra sidan har jag naturligtvis inte funnit anledning att falla undan för obefogad kritik, bara för att den har varit högljudd. Med den inställningen har det varit naturligt för mig att följa Lagrådets rekommendationer. Det kan nu inte råda något tvivel om att regeringens lagförslag är väl förenligt med regeringsformen, Europakonventionen och grundläggande civilrättsliga principer. Rindborg, har fört fram att det först nu finns ett fullständigt underlag för att bedöma förslagets grundlagsenlighet. Man anför att det beror på att regeringen först i forsknings och budgetpropositionerna har lämnat närmare besked om hur regeringen avser att utnyttja de befogenheter som de föreslagna permutationsbestämmelserna ger. Man tycks också, på grumliga grunder, mena att Lagrådet skulle ha kommit till en annan slutsats om Lagrådet bara hade känt till regeringens planer. För alla som lyssnar är det uppenbart att den borgerliga oppositionen här griper efter det sista halmstrået. Invändningen saknar saklig grund. Frågan om vilka befogenheter som genom lagförslaget lämnas över till regeringen har varit i fokus under hela den tid som det här lagstiftningsärendet har behandlats. Borgerliga kritiker påstod i ett tidigt skede att förslaget är grundlagsstridigt eftersom det skulle, som man sade ge regeringen rätt att utan egentlig begränsning kontrollera stiftelseförmögenheten och skapa möjligheter för regeringen att kompensera de besparingar som görs inom den offentliga sektorn. Lagrådet har självfallet också haft anledning att ta ställning till de här frågorna. I det första yttrandet anför Lagrådet att regeringen med stöd av de i lagrådsremissen föreslagna bestämmelserna kan vidta långtgående åtgärder i fråga om såväl en stiftelses förmögenhet och avkastning som dess förvaltning. Lagrådet anför vidare att inom de ramar som anges i bestämmelsen kan regeringen skaffa sig kontroll över hur stiftelsens tillgångar används. Lagrådet framhåller också att även om stiftelseändamålet inte kan ändras så att stiftelsernas avkastning direkt tillfaller staten kan stiftelsemedlen dirigeras så att de indirekt blir till nytta för statskassan, exempelvis genom att de används för ändamål som annars skulle ha bekostats av staten. Det var sålunda mot denna bakgrund som Lagrådet prövade frågan om förslagets grundlagsenlighet. Det var också mot denna bakgrund som Lagrådet prövade de stiftelserättsliga frågorna, och Lagrådet kom i det andra yttrandet fram till att förslaget i propositionen är godtagbart även från stiftelserättsliga utgångspunkter. De borgerliga kritikerna har alltså fel när de påstår att saken hamnat i ett nytt läge genom att regeringen mer konkret har redovisat sina avsikter i fråga om forskningsstiftelserna. Det har i debatten även framförts den synpunkten att regeringens förslag är för långtgående i förhållande till syftet att säkra det demokratiska inflytandet över stiftelserna. Det skulle räcka med ett förslag som ger regeringen rätt att utse och entlediga en minoritet av styrelsernas ledamöter. Regeringen har emellertid gjort den bedömningen att det framlagda förslaget innebär en rimlig avvägning mellan å ena sidan de stiftelserättsliga grundprinciperna om varaktighet och självständighet, å andra sidan det starka offentliga intresset av att förvaltningen av statliga stiftelser sker enligt riktlinjer utformade med respekt för demokratiska principer och för det allmännas bästa. Det kan också noteras att förslaget motsvarar den lösning som Lagrådet i det första yttrandet ansåg vara värd att pröva. Herr talman! Särskilt till Agne Hansson vill jag säga att regeringens förslag inte innebär några revolutionerande omvälvningar i stiftelserätten. Tilltron till stiftelseinstitutet är inte allvarligt hotat, som påståtts. Förslaget begränsar sig till sådana stiftelser som staten ensam har bildat. Regeringen skall få ändra bara sådana föreskrifter i ett stiftelseförordnande som huvudsakligen handlar om stiftelsens organisation och förvaltning. I propositionen har regeringen utvecklat hur förslaget förhåller sig till stiftelselagens regelsystem i övrigt. Av den redovisningen framgår att stiftelselagen redan i dag är tillämplig på stiftelser, särskilt äldre sådana, i vilka stiftaren har ett inte obetydligt inflytande över förvaltningen. Dessutom är det så att regeringens förslag inte gör det möjligt att ändra förvaltningsföreskrifterna så att styrelsen eller förvaltaren fråntas det grundläggande förvaltningsansvaret. Förslaget medger inte heller att stiftaren kan lägga sig i den löpande förvaltningen av stiftelsen. För mig är det uppenbart att förslaget inte kommer i konflikt med de grundläggande stiftelserättsliga principerna om varaktighet och självständighet. Och det är i överensstämmelse med Lagrådets bedömning. Avslutningsvis kan jag notera att oppositionen i sina inlägg i dag anför olika rättsliga och konstitutionella synpunkter, men i allt väsentligt undviker vad Lagrådet sagt i detta ärende. Skälet är givetvis att man saknar stöd i Lagrådet för sin argumentering. Utan stöd från vårt lands högsta expertorgan i lagstiftnings och konstitutionella frågor förlorar den borgerliga oppositionens rättsliga argument i relevans, tyngd och trovärdighet.

Herr talman! Jag vill ta upp den grundläggande frågan i det problem som vi nu diskuterar, nämligen frågan om regeringen skall ha möjlighet att utse alla ledamöter i stiftelsernas styrelser eller en del av dem. Axel Sahlbergs syn på demokrati. Vad är det för demokrati när regeringen utser alla ledamöter i en stiftelse? Det kan innebära att en moderatledd regering utser alla moderater i en stiftelse. Det är alltså regeringen som skall utse, inte riksdagen, så det blir ingen proportionell partipolitisk fördelning. Forskningsintressena kommer bort. Just detta att man utser alla innebär att man kan kringgå ändamålsenligheten och ta enväldiga majoritetsbeslut.

Det är den springande punkten. Min fråga är alltså: Menar justitieministern att detta är att tilltro stiftelseförordningen i framtiden? Är det demokrati att utse alla och ta all makt?
Herr talman! Det smärtar mig att Agne Hansson har så litet förtroende för regeringens vilja att följa grundläggande principer när det gäller att förvalta ansvaret för regeringen. Det är självklart att regeringen, vid prövningen av permutationsfrågor i enskilda fall, inte kommer att göra större ändringar i stiftelseförordningen än som är sakligt motiverat. Vid utseende av styrelseledamöter kommer regeringen givetvis att ta hänsyn till de krav som sakligheten kräver för att få en styrelse som fungerar på ett effektivt och bra sätt för att fullgöra stiftelsernas ändamål. Jag hoppas verkligen att Agne Hansson trots allt har litet mer förtroende för regeringen än vad frågan gav sken av.
Herr talman! Jag har full tilltro till den nuvarande regeringen i den här frågan och deras sätt att se på demokratin. Men de utläggningar som bl.a. Pär-Axel Sahlberg gjorde är inte vad vi menar med demokrati. Demokrati är när alla åsiktsriktningar får möjlighet att komma till tals. Vad riksdagen nu skall göra är att ta grundläggande lagstiftningsbeslut som kommer att gälla även den dag då vi inte har den regering som sitter nu. Till en annan regering har man kanske en annan tilltro. Jag undrar om inte justitieministern som ansvarig för lagstiftningen har ambitionen att skapa en grundläggande tilltro till lagarna över tiden, en tilltro som garanterar demokratin. Jag kan ha den största tilltro till den nuvarande regeringen, men lagstiftningen ändras inte i och med att det sker majoritetsskiften. Det är den grundläggande och viktiga frågan i lagstiftningen över huvud taget, och det var det som jag baserade min demokratiska syn på i denna fråga.
Herr talman! Varje lagstiftning kan tillämpas på ett lojalt eller på ett illojalt sätt. För regeringens tilllämpning av lagarna finns det särskilda kontrollorgan, som skall se till att regeringen följer de lagar som vi har. Vi har bl.a. en tillsyn från det här parlamentet, inte minst via konstitutionsutskottet. Den dag vi får en regering som Agne Hansson inte har förtroende för har Agne Hansson anledning att agera, med användande av de instrument som finns för att kritisera regeringens åtgöranden. Anser man att det då behövs en annan lagstiftning, är det just detta parlament, riksdagen, som har möjlighet att se till att det blir en lagstiftning som binder upp den regering som man inte har förtroende för.
Herr talman! Jag uppskattar justitieministerns närvaro här i debatten, eftersom det här faktiskt rör sig om grundläggande rättsprinciper. Jag har några frågor. Kan justitieministern förklara för mig varför regeringen lade fram en lagrådsremiss där man ville sopa undan hela ändamålsbestämmelsen? Var inte det ett övergrepp på rättsstaten? När man sedan återkommer behöver man plötsligt inte längre sopa bort ändamålsbestämmelsen. Då går det bra med den som finns. Betyder det att man kan tolka den litet hur som helst, precis som man önskar? Är det verkligen justitieministerns uppfattning? Det skulle annars kunna vara en naturlig motivering för justitieministern att verkställa Carl Thams beställning av pengar som saknas i budgeten. Och hur är det med kapitaluttagen i fortsättningen? Skall de fortsätta? Det här året tar ut man en halv miljard. Också för nästa år har man bestämt sig för en halv miljard. Det tredje året skall det bli 1 miljard. Om vi fortsätter att dubblera uttagen kommer man snart upp i 2, 4, 8 och 16 miljarder, och då är stiftelserna tömda. Är det regeringens strategi? Vi har i debatten hört att det skall ske årliga uttag. Jag vill också ta upp en annan fråga som jag tycker är oerhört viktig. Justitieministern har ju numera en väldigt lång och bred erfarenhet av juridik och rättsliga frågor. Har justitieministern aldrig någonsin, en enda sekund, känt en liten rättslig tveksamhet inför det här lagstiftningsärendet?
Herr talman! Bengt Harding Olsons fråga förvånar mig något. Jag utarbetar först ett lagförslag för att uppnå ett politiskt syfte som jag har men ändrar det när Lagrådet har synpunkter på det. Är det inte precis så som en regering bör agera? Den socialdemokratiska regeringens ambition var att ändra ändamålet för de här pengarna. Bakgrunden till det var att den borgerliga regeringen hade gjort just det - den hade genom sina beslut ändrat det ändamål vartill de här pengarna en gång samlades in från landets löntagare och företag. Jag reagerade mot det sätt som man försökte göra det på. En grundläggande princip i en parlamentarisk demokrati är att inte binda upp kommande riksdagar, och den försökte man sätta ur spel. Jag prövade att se hur långt våra grundlagar och Lagrådet gav mig möjlighet att återigen ändra ändamålet för användandet av dessa medel. Jag respekterade de synpunkter Lagrådet hade och har mot den bakgrunden ingen som helst tveksamhet om att proceduren i det här lagstiftningsärendet har varit helt i enlighet med rättsliga principer. Politiskt har den socialdemokratiska regeringen inte uppnått vad den önskade, men den nöjer sig med det som den kan uppnå, med respekt för de lagar och principer vi har i vårt land. Jag förstår dock att det är en besvikelse för dem som trodde att man retroaktivt kunde hantera allmänna medel på ett sådant sätt att framtida folkvilja inte mer skulle ha något att säga till om.
Herr talman! Jag tycker att det är rätt att man ändrar sig när Lagrådet tycker någonting annat. Det är hedervärt. Däremot är jag mycket tveksam när justitieministern säger att hon ville pröva de yttre gränserna för grundlagen. Måste vi det? Kan vi inte hålla oss i mitten? Måste vi hålla oss i ytterkanten? Jag har i mitt inledningsanförande påpekat att vi inte skall hålla oss i gråzonen. Jag uppfattar detta såsom ett erkännande av att man gjorde fel och att det strider mot grundläggande rättsliga principer att ändra ändamålsbestämmelsen. Dessutom sade justitieministern tidigare att vi inte kan lägga oss i vad styrelsen skall göra. Den är självständig, och den förvaltar en självständig förmögenhetsmassa. Ja, det låter sig ju sägas, men är det inte precis så ni gör? Ni beställer ju beslut av en styrelse som inte finns och som själv skall ta kanske t.o.m. det skadeståndsrättsliga ansvaret för vad den gör. Är det att inte lägga sig i? Jag tycker att det är motsatsen. Jag håller gärna med om att jag är besviken, men det är inte på de grunder som justitieministern anger, utan jag är besviken för rättsstatens skull. Det är den som här och nu i dag tar stryk. Jag kan inte bli annat än förbluffad över uppfattningen att det egentligen inte spelar någon roll om man ändrar ändamålsbestämmelsen eller inte - man kan uppnå de syften man önskar ändå. Man hade önskat ännu litet till, men det här är mer än nog. Det är enligt min uppfattning mer än vad rättsstaten tål.
Herr talman! Jag noterar att Bengt Harding Olson anser att när folkviljan får igenom något av vad den önskar, strider det mot rättsstatens principer. Jag har svårt att förstå den synen på en demokratisk rättsstat. Jag har inte sagt att jag har prövat grundlagens yttre gränser. Det är något som Bengt Harding Olson försöker tillskriva mig. Jag prövade att uppnå mina politiska syften inom gränserna för våra lagar, och vi har Lagrådet för att det skall tala om för regeringen hur det ser på de rättsliga möjligheterna. Det är inget otillbörligt i det. Det är så lagstiftningsarbete går till. Jag rättade mig efter vad Lagrådet hade att säga. Jag rörde mig inte i någon gråzon utan såg tvärtom till att den proposition som lades fram i riksdagen med god marginal låg innanför det som var helt odiskutabelt. Jag erkänner inte på något sätt att vår hantering har varit i strid med grundläggande rättsprinciper, men jag upprepar att det som den borgerliga regeringen gjorde var det. Det går till historien som en skamfläck i svensk parlamentarisk demokrati.
Herr talman! Får jag fråga justitieministern vem som i dag äger pengarna - kapitalet och avkastningen? Jag vill också fråga: Följde riksdagen gällande lag när den fattade beslut om stiftelserna, och var det beslutet fattat i demokratisk ordning? Ytterligare en fråga: Tillgodoses stiftarens egna ekonomiska intressen inte genom att man nu deklarerar att pengarna skall dirigeras till medel som tidigare betalats från budgeten?
Herr talman! Vem äger det kapital som finns hos stiftelserna i dag? Naturligtvis stiftelserna. Följde regeringen gällande rätt och demokratiska principer i lagstiftningsärendet? Ja. Jag tror att det har framgått av den redovisning jag lämnat här och att det är tydligt för den som har följt denna lagstiftningsprocess. Tillgodoser inte stiftelserna stiftarnas egna intressen? Jag förstår inte riktigt frågan. Stiftelsen har ett ändamål och en styrelse som har ett självständigt ansvar att uppfylla ändamålet på bästa sätt. Den gör det på eget ansvar. Numera kommer den dessutom att ha demokratisk insyn, så att allmänheten, riksdagen och regeringen kan följa arbetet och se att styrelsen uppfyller ändamålet med stiftelserna.
Herr talman! Tidigare i dag tog jag upp Stadshypotek, där staten har fått 34 % rösträtt och går ut med att de som sköter det skall bli avsatta. Innan man har kommit fram till att man kan få igenom ett sådant beslut talar man om att man saknar förtroende. Hur kommer man att handlägga ärenden i fortsättningen, om de som är satta att styra när staten har 100 majoritet inte följer de intentioner som regeringen har? Det är uppebarligen bara tal om ägarintresse ifråga om Stadshypotek. Jag upplever att gränsen mellan ägarintresse och annat är helt utsuddad. Hur kommer framtiden att se ut när det gäller att tillsätta dessa styrelser, och hur skall man bedöma dem under resans gång? Det finns en kontrollmyndighet som redan i dag kan se till att man lever efter föreskrifterna. Skall regeringen gå utöver de föreskrifter som står i stadgarna när man tillsätter dessa styrelser, på samma sätt som man uppenbarligen gör när det gäller ett till tredjdedelen ägt bolag?
Herr talman! En stiftelse inrättad av staten ägs icke av staten. Ett bolag där staten har aktier ägs till den andelen av staten. Om staten har 34 % aktier i Stadshypotek betyder det att staten har ett visst ägande. Stig Rindborg är förvånad över regeringens reaktion när bolagets styrelse agerar i konflikt med en stor ägares intressen. Jag undrar vad Stig Rindborg då anser när privata ägare i bolag med betydligt mindre andelar än 34 % agerar betydligt kraftfullare. Dagen därpå brukar både styrelseordförande och vd vara avsatta. När staten agerar som ägare har den naturligtvis anledning att på ett helt annat sätt iaktta den ordning som krävs för att kunna utöva sitt inflytande i egenskap av en stor ägare. Det är vad regeringen gör för närvarande. Har Stig Rindborg några rättsliga invändningar mot det agerandet?

Herr talman! Andra har i denna debatt lyft fram de frågor som rör ärendets legala och konstitutionella aspekter. Invändningarna mot det socialdemokratiska regeringsförslaget är många, och konsekvenserna oroväckande. I mitt anförande vill jag emellertid ta upp de forskningspolitiska aspekterna. Bakgrunden till bildandet av de fristående forskningsstiftelserna handlar nämligen främst om en vilja att stärka och utveckla svensk forskning. Sveriges konkurrenskraft står och faller med vår kunskap och vår kompetens. I en tid när konkurrensen ökar, kunskapsomsättningen går allt snabbare och kunskapsinnehållet i all produktion blir allt viktigare, anser vi moderater att det är klokt att investera i forskning. Avvecklingen av löntagarfonderna var ett löfte till svenska folket som hade brett stöd. Jag vågar också påstå att de flesta instämmer i uppfattningen att det är klokt att använda de medel som samlats i dessa fonder till forskning av vital betydelse för vår gemensamma framtid. Jag vill erinra om att också socialdemokraterna under resans gång diskuterat skapandet av särskilda forskningsstiftelser, eftersom detta är så oerhört centralt. Vi behöver nya kunskaper och vi behöver nya jobb. Vi vet att svensk industri i dag inte skulle hålla den kvalitet den gör utan de betydande forskningsinsatser som gjorts under lång tid av staten, näringslivet och många privata forskningsfinansiärer. De flesta tror att den inställningen är giltig också framgent. Den borgerliga regeringen lade ned ett betydande arbete på frågan hur löntagarfondernas pengar bäst skulle kunna användas. Våren 1992 presenterade vi riktlinjer som innebar en prioritering av långsiktigt kunskapssökande genom grundforskning och forskarutbildning med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Därutöver framhölls att det var viktigt att medel också skulle kunna komma sådan forskning till del som då inte fick stöd inom ramen för den statliga forskningspolitiken. Med ledning av förslag och synpunkter från universitet, högskolor, företag, forskargrupper och organisationer sattes fem viktiga mål för det fortsatta arbetet. För det första: Det skulle ske en koncentration av insatserna där internationell slagkraft kan nås. För det andra: Program som innebär gränsöverskridanden mellan discipliner skulle framhållas. För det tredje: Vi skulle ha insatser för att främja forskarutbildning och rekrytering. För det fjärde: Det skulle handla om projekt där samverkan mellan högskolor och näringsliv betonades. För det femte: Forskares rörlighet här hemma och internationellt skulle främjas. Tre områden gavs i detta steg medel: strategisk forskning, miljöstrategisk forskning och kulturvetenskap. Två stiftelser bildades och Riksbankens jubileumsfond gavs vidgat uppdrag och nya resurser. I ett andra steg bildades ytterligare fem nya stiftelser. Deras inriktning skiljer sig något från de tidigare, bl.a. inriktas uppgifterna på forskning vid mindre och medelstora högskolor, främjandet av informationsteknik och forskningssamverkan mellan universitet, högskolor och näringsliv. Jag vågar påstå att den inriktning och - låt oss säga - de ändamål som formulerats utifrån dessa antaganden står sig mycket väl. Jag vågar också påstå att forskningsstiftelserna, trots att de knappt kommit upp i full kapacitet när det gäller utdelning av medel, redan bidragit och bidrar till synnerligen betydelsefull forskning, som kompletterar och förstärker de forskningsinsatser som även framgent borde vara ett statligt ansvar. För knappt en vecka sedan drev Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet igenom en stor besparing vad avser de statliga forskningsinsatserna. I dag fullföljs beslutet att växla ned ambitionerna för svensk forskning genom en politisering av dessa forskningsstiftelser. Socialdemokraterna vill använda medlen till att fylla igen hål som de redan gjort i forskningsrådens och andras verksamhet. Att det finns komplikationer med den operationen vet alla. Medlen är inte direkt överförbara. Därtill kan man inte förneka att forskare och forskningsprojekt ställs utan medel. Det handlar om projekt som i dag är statligt finansierade, och det kommer naturligtvis också att handla om projekt som skulle kunna ha stötts av de fristående forskningsstiftelserna. Det blir kort sagt mindre forskning med den socialdemokratiska politiken. Men nu är det inte bara volymen som minskar. Vi får dessutom sämre finansiering av svensk forskning än vad vi skulle kunna ha. De fristående forskningsstiftelserna utgör nämligen en poäng i sig: de innebär en väsentlig riskspridning. I stället för att satsa alla pengar på en häst - för närvarande Carl Tham, som är utbildningsminister - finns genom fristående forskningsstiftelserna mer än en som kan bedöma, pröva och fatta beslut om var resurser skall anslås. Att veta var ny kunskap finns eller vad som kan utvecklas till intressanta produkter är inte enkelt. Därför är det viktigt med olika kriterier, olika utgångspunkter, olika sammansättningar i beslutande organ osv. Det är kort sagt viktigt med mångfald och pluralism i forskningsfinansieringen. Inom ramen för statens forskningsverksamhet finns olika institutioner, och det är väldigt bra. Det ligger i sakens natur att husbondens röst påverkar. Det finns i det statliga systemet en inneboende, säkert oavsiktlig, konservatism, som ofta ger företräde för det etablerade och välkända. Därför har privata och fristående forskningsfinansiärer en väldigt betydelsefull roll. Den statliga forskningsfinansieringsutredningen har pekat på en rad kriterier som påverkar förmågan till förnyelse, exempelvis ämnesöverskridande forskning, rörlighet, samverkan mellan forskare och näringsliv - just sådant som den forskning stiftelserna bekostat visat sig vara så bra på. En annan viktig sak som påverkar förmågan till utveckling hänger ihop med hur stor del av forskningsanslagen som kan gå till forskare som inte tidigare har fått pengar. Vad vi vet är, som vi diskuterade förra veckan, att forskningsrådens verksamhet till stor del är så kallade fortsättningsanslag. Många forskare kan vittna om att deras forskning inte skulle ha fått några medel alls om de fristående forskningsstiftelserna inte hade kunnat bidra. Det finns en risk för att den centralisering av beslutsfattande som är avsikten med dagens ärende minskar förmågan till förnyelse i svensk forskning. Vem vinner på det? Vart leder det oss? Till sist vill jag säga några ord om demokrati. Utbildningsministern har i mycket starka ordalag domderat om de fristående forskningsstiftelserna och t.o.m. påstått att deras tillkomst skulle ha inneburit ett förakt för demokratiska spelregler. Det har funnits olika invändningar i debatten. Jag har redan pekat på att avskaffandet av löntagarfonderna och inrättandet av stiftelserna skedde i sedvanlig demokratisk ordning. Därtill kommer att frågorna inte bara fanns med utan var framträdande i den valrörelse som föregick besluten. Att socialdemokraterna inte ville avskaffa löntagarfonderna och inte inrätta dessa forskningsstiftelser är sant, men också socialdemokratiska uppfattningar röstas ned i en demokrati. I ett demokratiskt samhälle är det dessutom inte ett problem, utan det ligger ett värde i att alla beslut inte fattas på ett enda ställe och att den politiska makten begränsas, kontrolleras och balanseras mot olika maktcentrum. Det är pluralism, kort sagt - mångfald. Det är också därför som vi har principer för lag och rätt och internationella konventioner - ramar som det socialdemokratiska förslaget ligger på gränsen till. Det går inte heller, vilket socialdemokrater gjort, att påstå att politiker måste bestämma över de medel som tidigare har kontrollerats av politiker för att hanteringen skall kunna kallas demokratisk. En sådan inställning får oanade konsekvenser inte minst för de statliga företag som ombildats eller privatiserats, och det finns ganska många sådana exempel. Demokratiargumentet är svagt. Man behöver bara följa den hoppiga och motsägelsefulla argumentation som socialdemokraterna har haft för att konstatera detta. Dessutom kontrolleras forskningsstiftelserna av representanter för olika delar av samhället. Pär-Axel Sahlberg talade tidigare om sluten privatisering. Om han hade varit kvar i salen hade jag kunnat upplysa honom om att exempelvis KK stiftelsens verksamhet granskas av både Riksrevisionsverket och Kungliga Vetenskapsakademien samt av Industriförbundet. Alla stiftelser har regler som ligger i linje med, eller är strängare, än de som de statliga forskningsråden använder. Det finns anledning att understryka att Forskningsfinansieringsutredningen konstaterat att möjligheterna till allmän information om stiftelsernas verksamhet är goda. Man klagar inte på detta. Det finns, herr talman, ett enda genomgående skäl för de socialdemokratiska förslag som kantat forskningsfrågorna de senaste åren. Det är makten och tron på att politiker alltid vet bäst. För att fritt citera vad en av de stora tidningarna skrev häromdagen kan jag säga att utbildningsministern just nu utgör ett levande bevis på motsatsen. Detta är en fråga som Carl Tham har drivit med våldsam intensitet. Jag beklagar att han inte kunde stanna och delta i debatten. Svensk forskning tar ytterligare ett stort kliv bakåt om kammaren bifaller det framlagda förslaget om ändringar i reglerna för statliga stiftelser.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

Herr talman! Med anledning av vad Beatrice Ask sade på slutet av sitt anförande vill jag säga att ingen har ifrågasatt det demokratiskt tillåtliga i att fatta ett beslut om löntagarfonderna, dvs. den formella sidan av beslutet. Vad som däremot kan diskuteras är innehållet. Jag vill än en gång anföra vad Per Unckel sade inför konstitutionsutskottet, nämligen att han menade att det var ett riktigt beslut att se till att de demokratiska organen i fortsättningen icke har att befatta sig med detta ärende. Då menar jag att beslutets innehåll är tvivelaktigt ur demokratisk synpunkt, även om det naturligtvis var demokratiskt oantastligt i formell mening.
Herr talman! Först vill jag kommentera det som sades om innehållet i beslutet. Jag hoppas verkligen att Vänsterpartiet inte tycker att det är fel att lägga så stora resurser på långsiktig forskning, vilket faktiskt är innehållet i beslutet. Sedan har vi olika uppfattningar om formerna. När det gäller hänvisningarna till Per Unckel vill jag säga att jag inte känner till citatet och att jag inte har haft möjlighet att läsa det eventuella protokoll som man hänvisar till. Jag förstod också att citatet, som även Pär-Axel Sahlberg tog upp, är litet hårdraget. Per Unckel kan dock inte ha uttalat sig om att sätta verksamheten utanför demokratisk kontroll, vilket har hävdats. Jag vet att varken Per Unckel eller någon av de andra som satt i den borgerliga regeringen tycker så. Däremot var det, när vi bildade forskningsstiftelserna, viktigt att hitta en form som skulle tillförsäkra forskningen medel långsiktigt, utan att denna långsiktighet skulle kullkastas av politiska stormvindar. Man kan fråga sig vilken kritik socialdemokrater och andra riktar emot de beslut och de satsningar som stiftelserna har gjort. Vad är det för fel på det arbete forskningsstiftelsernas styrelser har bedrivit? Det måste ligga ett missnöje med själva verksamheten bakom dessa angrepp, som bl.a. Kenneth Kvist står för.
Herr talman! Alla har tillgång till konstitutionsutskottets granskningsbetänkande och dess bilagor - även Beatrice Ask. Jag förstår att alla inte ger sig tid att läsa dessa intressanta aktstycken. Icke desto mindre är det jag säger ingen förvanskning av vad Per Unckel yttrar. Han har uppfattningen att man gör forskningsstiftelserna till, som han säger, privaträttsliga subjekt därför att de skall ligga bortom demokratisk kontroll. Det är själva poängen. Han betonade det flera gånger under den utfrågning som konstitutionsutskottet hade med honom.
Herr talman! Jag skäms naturligtvis för att jag inte har läst protokollet. Det borde jag ha gjort. Vad jag försökte göra var att förklara innebörden. Det är inte så konstigt om det finns och har funnits en vilja att säkra pengarna till svensk forskning, eftersom vi nu ser exempel på hur Socialdemokraterna envist vill använda stiftelserna som något slags mjölkkossor, för att fylla igen hål när man själv inte lyckats att göra en god prioritering som givit pengar till långsiktig forskning.